Fru talman! Av detta replikskifte framstod det som att de enda som enligt regeringen inte behöver vara solidariska ur fördelningssynpunkt är kapital och förmögenhetsägarna. Jag kan inte dra någon annan slutsats. De har fått storkovan, och andra har fått piskan på ryggen. Per-Ola Eriksson sade att det var viktigt med långsiktiga mål för miljö och regionalpolitik. Men jag saknade arbete åt alla. Var finns det i regeringens politik? I mitt inledningsanförande tog jag upp tvångssparandet och konjunkturpolitiken. Hur är det nu, Per-Ola Eriksson? Centerns partiledare säger att det är god konjunkturpolitik att strama åt ekonomin i högkonjunktur och stimulera i lågkonjunktur. Vad regeringen nu gör och Per-Ola Eriksson försvarar innebär jättelika sparstimulanser som knappast leder till att vi får en sund efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden. Det leder i sin förlängning till arbetslöshet. Det borde i det läget vara rimligt om centern har någon mening om detta. I utskottsbetänkandet kritiserar utskottsmajoriteten vänsterpartiet för att vårt förslag till anslag för höja pensionstillskottet för de sämst ställda pensionärerna inte skulle ge några tillväxtmöjligheter. Per-Ola Eriksson har år efter år sagt att fattigpensionärerna skulle få minst 90 000 kr. framöver. Alla har väl haft den föreställningen att centerpartiet skulle se till att fattigpensionärerna skulle få det bättre. När vänsterpartiet så kommer med ett ynka litet förslag om att i tre etapper öka pensionstillskottet till ett helt basbelopp är det plötsligt inte alls förenligt med den politiken. Får ni slakta allt i er egen politik, Per-Ola Eriksson? Är det målet en låg inflation som tydligen får råda över hela politiken? Nu skröt Per-Ola Eriksson över att regeringens politik kommer de handikappade till del. Jag har på arbetsförmedlingen upptäckt att just de handikappade har det som allra svårast i detta läge om man inte skapar arbete. Far inte de handikappade oerhört illa framöver med denna stora arbetslöshet, Per-Ola Eriksson? Samma sak är det med kommunerna. Hur kan centern och Per-Ola Eriksson försvara en politik som i grunden raserar en stor del av många kommuners möjligheter att ha en välfärd och en rättvis fördelning? Jag är förundrad.
Fru talman! Jag vet inte om Lars-Ove Hagberg nickade till en stund under mitt inledningsanförande då jag talade om full sysselsättning. Om han nu gjorde det skall jag be att få upprepa vad jag sade: Arbetslöshet får inte vara ett medel i den ekonomiska politiken. Den principen slås fast både i regeringsdeklarationen och finansplanen. Det är en princip och ett mål som vi arbetar för i regeringen och i denna kammare. En del i att skapa arbete åt alla i alla delar av landet är att öka ansträngningarna för att få fart på investeringarna i de mindre och medelstora företagen. Det är genom en bättre näringspolitik -- inte genom den storskaliga statligt baserade företagspolitiken som Lars-Ove Hagberg med förkärlek bekänner sig till -- och satsningen på mindre och medelstora företag med nya produkter med konkurrenskraft som vi kan tävla med andra företag på världsmarknaden. Det handlar också om att vi satsar mer på regionalpolitiken. Resurserna till regionalpolitiken räknas upp med 13 %, vill jag minnas. Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna i en större del av Norrlands inland. Detta sker i syfte att skapa arbete åt människor i regionalt utsatta områden. Reduceringen av vissa skatter och avgifter för företagen sker med fördelningspolitiska motiv. Enbart genom att få konkurrenskraftiga företag kan vi få jobb till löntagarna och trygga arbetstillfällen som kan skapa förutsättningar för andra åtgärder i samhället. Vi får resurser till utbildning, till att klara barnomsorgen, sjukvården och mycket annat. Slutligen till frågan om pensionerna. En arbetsgrupp arbetar för närvarande med ett förslag till att reformera pensionssystemet. I detta arbete kommer också hela grundpensionssystemet att beaktas. Jag är övertygad om att Lars-Ove Hagberg kommer att bli mycket tillfreds när resultatet av arbetet presenteras.
Fru talman! Om jag nickade till så slog Per-Ola Eriksson dövörat till. Jag frågade hur det var med konjunkturpolitiken. Hur var det med partiledaren Olof Johanssons uttalanden? Det är egentligen en skam att man inte kan gå fattigpensionärerna till mötes i en sådan liten grad i detta läge när de har drabbats negativt av skatteomläggningen och har en mycket pressad situation. Sedan till frågan om principer. Principer i all ära, men drar man i det här pressade arbetsmarknadsläget där kommunerna har mycket stora uppgifter förutom de ordinarie in dessa pengar, kommer de områden som Per-Ola Eriksson ville värna om att drabbas. De reala resurser i form om människor som vill in på dessa områden hindras av den politik som regeringen nu företräder. Min förkärlek för stora företag är mycket begränsad. Jag ser till den privatisering som skall ske framöver och det riskkapital som finns i Sverige. Om man skall sälja ut statliga företag, måste man låsa in en del riskkapital för friska nya investeringar i infrastruktur i statens regi. Dessa saker ställs emot varandra. Det Per-Ola Eriksson säger är att man skall sälja ut de statliga företagen, och då försvinner pengarna till de friska nya framtidsinvesteringarna i infrastruktur från småspararna och de andra som skall spara. Vi måste ha plats för båda dessa saker. Detta är en ganska bakvänd politik. Som jag ser det har regionalpolitiken för närvarande igen större framgång. Regionalpolitiken består i dag i stort sett bara av stöd. I dag bestäms regionalpolitiken, Per-Ola Eriksson, av var de stora företagen vill lokalisera sig.

Fru talman! Allan Larssons beramade vändpunkt infann sig inte ens under förra årets sista kvartal. I jämförelse med den förhållandevis måttliga nedgång som inträffade utomlands blev 1991 från svensk synpunkt riktigt uselt. Totalt krympte vår ekonomi med drygt 1 %. Industriproduktionen minskade med 5,5 %, och näringslivets investeringar sjönk nästan 15 %. Mot den bakgrunden är det inte underligt att arbetslösheten steg kontinuerligt under året. Därmed utfärdades det slutliga underbetyget till den tredje vägens politik. Även om vi nu har en ny borgerlig regering, är den gällande statsbudgeten tillkommen under socialdemokratiskt styre och kommer faktiskt att fortsätta att vara så fram till den 1 juli i sommar. Även det budgetförslag som vi i vår behandlar här i riksdagen bär i stora delar prägeln av att ha förberetts före valet. Dessa institutionellt inbyggda förseningar gör det inte särskilt lätt att snabbt ge en i övrigt trögmanövrerad skuta ny kurs och bättre fart. Med de givna förutsättningarna får arbetet med att omstrukturera Sveriges ekonomi sägas ha kommit i gång på ett bra sätt. Nu gäller det för regering och riksdag att fullfölja med kraft och konsekvens. Utifrån får vi inte mycket draghjälp. Den väntade uppgången i USA och Storbritannien dröjer samtidigt som en avmattning satt in i Japan och Tyskland. Tillväxten i OECD-länderna väntas ändå bli 1,5 % i år och 2,5 % nästa år. Men det räcker inte för att redan 1992 lyfta utvecklingen av den av strukturella svagheter plågade svenska ekonomin över nollstrecket. Till industrikrisen kommer nu en byggkris som förvärrar problemen inom det finansiella systemet och som driver upp arbetslösheten ytterligare. Svårigheterna är av en sådan art att de inte kan avhjälpas med några enkla grepp. Den borgerliga regeringspolitiken syftar till att återupprätta Sverige som tillväxt och välfärdsnation. Det förutsätter att konkurrenskraften förbättras genom att prisutvecklingen och kostnadsnivån pressas ned. Därtill måste utvecklingskraften i ekonomin frigöras. Det är dessutom viktigt att även kortsiktiga åtgärder ligger i linje med den långsiktiga strategin. Mottagandet av årets finansplan har på det hela taget blivit gott. Räntenivån justeras nedåt, och på aktiebörsen har hittills i år en viss uppgång noterats. Dessa försiktiga utslag av tillförsikt inför framtiden kan säkert också hänföras till att budgetförslaget med den där föreslagna besparingsramen helt och fullt har godkänts av finansutskottets majoritet. I den aktuella bild av ekonomin som onekligen domineras av kristecken kan dessutom nu vissa ljuspunkter urskiljas. Sålunda ger utrikeshandeln ett bättre utfall än väntat. Även om detta till stor del är en följd av den låga aktiviteten i ekonomin, medför det sjunkande underskottet i bytesbalansen att upplåningsbehovet utomlands avtar. Inflationen ligger nu snarast under europeisk genomsnittsnivå, vilket betyder att medborgarna även med mycket begränsade löneökningar får förbättrade disponibla inkomster. Med tanke på alla rapporter om utbrett elände och stigande nöd i det svenska samhället finns det anledning att besinna att den privata konsumtionen fortfarande växer -- om än långsamt -- och att hushållen dessutom finner det möjligt att öka sitt sparande. Den sistnämnda förändringen bidrar naturligtvis till att underlätta finansieringen av budgetunderskottet, eftersom det i allt väsentligt kan ske på hemmaplan och i egen valuta. Liksom regeringen säger sig Socialdemokraterna i sin partimotion och i reservationen till finansutskottets betänkande på lång sikt vilja minska de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten och sänka skattetrycket. Men dessförinnan skall den inhemska efterfrågan stimuleras genom att de offentliga utgifterna tillåts öka. Konsekvensen i det resonemanget blir ju inte precis klarare av att man sedan med hjälp av skattehöjningar påstår sig få fram ett budgetunderskott som är mindre än vad som redovisas i finansplanen. Fru talman! I den här andan höll Hans Gustafsson en plädering för mer byggande. Jag måste fråga Hans Gustafsson vad det är som skall byggas. Är det kontor? De står tomma runt om i landet. Är det varuhus? Jag tror att de håller på att utrymmas på åtskilliga håll också. Är det industrilokaler? Ja, det kan hända, eftersom de ofta är skräddarsydda. Men det finns också gott om tomma sådana. Är det kommunalhus? Jag tror inte det heller. Den expansionen har vi bakom oss. Man kan alltid tala om att offentliga lokaler behöver underhållas, men då kommer frågan vem som betalar i dessa tider. Naturligtvis skall vi satsa på infrastrukturen, men det är inte som på 30-talet när man skickade ut folk med spadar och spett. Det gick åt mycket arbetskraft. Nu är det stora, tunga och komplicerade maskiner. De skall sysselsättas. Det är bra. Vi arbetar på det. Men det kan kanske inte bli så mycket bot mot arbetslösheten. När det gäller bostäderna har vi den högsta boendekonsumtionen i världen. Det gäller både yta och standard. Det har drivits fram med subventioner i socialdemokratisk politik under många år. Beslutet att dämpa den här överkonsumtionen togs redan i skattereformen som Socialdemokraterna ju stod bakom. Man fortsatte ändå att driva på bostadsbyggandet långt över de Gustafsson anger som en norm mitt i överhettningen i slutet på 80-talet. Vem skall nu bygga bostäder när vi snabbt går mot ett växande lägenhetsöverskott? Vem tar på sig detta? Vem bygger över huvud taget en fastighet när man vet att värdet när den står färdig är betydligt lägre än produktionskostnaden? Socialdemokraterna håller fast vid sitt räntelånesystem. Jag vill påstå att det är de absolut sämsta förutsättningar som nu råder, med låg inflation och mycket hög nominell ränta, för att gå in på räntelånesystem. Det borgar för mycket stora statsutgifter för de realräntebidrag som sedan skulle följa. Det är intressant att notera att när vi nu arbetar med utformningen av ett nytt bostadsfinansieringssystem finns det inte någon på marknaden, inte ens hyresgästernas organisationer, som vill ha det räntelånesystem som Hans Gustafsson ser som lösningen. Nej, Hans Gustafsson, den paroll som uttalades av finansutskottets vice ordförande om att det inte blir fart på Sverige utan fart på byggsektorn, vill jag vända på. Utan fart på Sverige blir det ingen fart på byggsektorn. Det är i den ändan vi måste börja. Det förvånar mig att så mycket utrymme ägnas åt byggfrågorna, när det ändå är i industrin som friställningarna sedan länge pågår. Det är där vi behöver få i gång verksamheten. Fru talman! Det framgår tydligt av det arbete vi haft med finansplanen i finansutskottet att Socialdemokraterna är ovana att uppträda som oppositionsparti. Redovisningen av det egna budgetalternativets ekonomiska effekter är mycket ofullständig. Man avvisar besparingar som ingår i regeringens budgetförslag, t.ex. gentemot kommunerna, men låter inte detta påverka sitt eget budgetsaldo. Dessutom upprepas illusionsnumret att dra in fem miljarder kronor från Stadshypotek, vilket -- utöver den utmanande konfiskation åtgärden var redan när den fördes fram förra våren -- nu framstår som ett attentat mot detta utsatta kreditinstituts överlevnadsmöjligheter. Vi har just berört svårigheterna inte minst när det gäller bostadsfinansieringen, men också övrig fastighetsfinansiering, som Stadshypotek numera ägnar sig åt. I verkligheten är det socialdemokratiska budgetalternativet -- trots höjda skatter på sparande och företagande -- avsevärt svagare än det budgetförslag som en majoritet i finansutskottet ställt sig bakom. Skulle deras expansiva, men samtidigt investeringsfientliga, politik vinna gehör kommer valutaoron med åtföljande räntehöjningar som ett brev på posten. I stället gäller det nu att beslutsamt gå vidare på den av regeringen inslagna vägen. De långsiktiga målen får inte äventyras genom socialdemokratiskt inspirerade avsteg som ger felaktiga signaler. Inom denna ram skall sedan allt göras för att lindra effekterna av konkurser och friställningar. Men alla berörda -- bl.a. bankfolk, byggföretag och bypolitiker -- måste lära sig att det inte i längden går att upprätthålla, och än mindre förbättra, den levnadsstandard vi vant oss vid i Sverige om vi inte får i gång den ekonomiska tillväxten. Detta är och måste förbli det allt överskuggande målet. Den viktigaste politiska uppgiften de närmaste åren blir att förbereda inträdet i den europeiska gemenskapen genom skattesänkningar och andra åtgärder som stärker Sveriges konkurrensförmåga i vid mening. Uppmuntrande tecken har redan börjat framträda utomlands på att den borgerliga regeringens kursomläggning väckt intresse för investeringar i vårt land. Eftersom utflödet av svenskt placeringskapital till andra länder samtidigt har avtagit och bytesbalansen som nämnts förbättrats, ser utvecklingen av basbalansen, basic balance med en teknisk term, inte alls lika skrämmande ut som under de socialdemokratiska regeringsåren. Det är i stort sett som det skall vara, i balans. Inom kort lämnar regeringen en redovisning för vilka ytterligare åtgärder på skattesidan som krävs för den ofrånkomliga anpassningen till förhållandena i vår omvärld. Först på listan står bl.a. omläggning av energibeskattningen och avskaffande av kilometerskatten. Den nödvändiga övergången från en höginflationstill en låginflationsekonomi har i Sverige fördjupat den recession som i mildare form drabbat även omvärlden. Det finns naturligtvis alltid en risk att en sådan deflationsprocess urartar i regelrätt depression. Det främsta hotet just nu kommer från påfrestningarna på det finansiella systemet. Förra årets kreditförluster på uppemot 50 miljarder kronor väcker farhågor för att vi är på väg in i en norsk situation, men utan detta lands oljeinkomster, vilka där gjort det möjligt för staten att nödtorftigt hålla de finansiella företagen under armarna. Liksom i vårt grannland härrör problemen här hemma i stor utsträckning från fastighetssidan. En viktig uppgift blir därför att försöka skapa ett golv mot vilket värdefallet kan bottna. Händelseutvecklingen visar det orimliga i påståendet att skatten på fastigheter alltid kan höjas, eftersom dessa inte kan försvinna utomlands. Men fastighetskapitalet kan uppenbarligen försvinna, och även den verksamhet som fastigheterna är avsedda för. Det är naturligtvis alldeles orimligt att vi ännu under 1992 har en tillfällig förhöjning av fatighetsskatten på kommersiella lokaler i syfte att -- som det hette när den beslutades -- dämpa den spekulativa värdestegringen. Det är ett utomordentligt exempel på hur svårt det är att bedriva aktiv konjukturpolitik med skattevapnet som instrument. Även om denna extra pålaga upphör vid nästa årsskifte, blir det i längden omöjligt att som nu ta ut en hög fastighetsskatt på lokaler som står outhyrda och därför inte ger några intäkter. Jag utgår ifrån att regeringen återkommer till dessa frågor senast i kompletteringspropositionen. Fru talman! Samtidigt som jag än en gång understryker vikten av att det besparingsprogram som återfinns i regeringens budgetproposition passerar riksdagsbehandlingen ograverat, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 20 i dess helhet.

Fru talman! Hans Gustafsson började med att referera till Danmark och Storbritannien och talade om hög arbetslöshet där. Danmark är, tycker jag, ett bra exempel. Låt mig påminna om hur det gick till när den borgerliga regeringen fick ta över. Ekonomin var så misskött av Socialdemokraterna att Anker Jörgensen t.o.m. fick ge upp, och han gjorde det utan strid, utan att begära nyval. Han lämnade över och sade: Försök att klara av det här! Det har tagit lång tid, men man beskriver nu Danmark som det verkligt lyckade exemplet på restaurering av en usel ekonomi. Så dålig är inte Sveriges ekonomi. Så skuldsatta utomlands är vi inte. Men jag tycker att det är väl värt att studera Danmark som ett exempel på hur lång tid det kan ta att råda bot på en hög arbetslöshet, skapad genom en felaktig socialdemokratisk politik. Sedan säger Hans Gustafsson att han vill visst minska de offentliga utgifterna men inte som moderaterna först sänka skatterna. Nej, vad Socialdemokraterna vill göra är att först öka utgifterna som en förberedelse för att sänka dem. Jag kan inte få det att gå ihop. Hur kan Socialdemokraterna tro att skatterna kan höjas med nära tio miljarder 1993? Går det att beskatta Sverige ur krisen? Hur kan man tro att vi råder bot på Sveriges problem genom att höja subventioner, bidrag och andra offentliga utgifter med minst lika mycket? Om det vore höjda skatter och ökade offentliga utgifter som satte fart på tillväxten och sysselsättningen, skulle vi inte ha några problem i vårt land, utan då skulle ekonomin blomstra. Men så är det som bekant inte. Tvärtom är detta slags politik orsaken till våra problem, och därför är det så nödvändigt att sänka skatter och att skapa utrymme för det genom att minska de offentliga utgifterna och avreglera. Sedan kommer Hans Gustafsson tillbaka till det som är favoritämnet för dagen: bygga, framför allt bygga bostäder. Jag upprepar att vi har med subventioner, inspirerade av socialdemokraterna, drivit fram en överkonsumtion av boende som ni socialdemokrater ingrep mot genom utformningen av skattereformen. Den gjorde det relativt sett dyrare att bo, och människor har börjat anpassa sig till detta genom att inte efterfråga större, dyrare bostäder i den utsträckning som skedde tidigare. Vi skall ha klart för oss att det inte räcker med att sysselsätta ledig arbetskraft genom att bygga. Sedan skall fastigheterna hållas i gång, som sagt, i hundra år. Driften skall betalas, och vi kan inte hålla en högre boendestandard i vårt land än vad människor är beredda att själva betala och göra det med sina egna inkomster.

Fru talman! Det är häpnadsväckande att höra Hans Gustafsson säga att han vet att det tar tid att reparera misstag i ekonomin, för det tog nio år för Socialdemokraterna att göra det efter den borgerliga regeringsperioden. Menar verkligen Hans Gustafsson att den ekonomi som ni överlämnade till oss efter senaste valet -- och som människor uppenbarligen hade insett inte höll -- var någonting som var reparerat och satt i stånd igen? Det är ju fullkomligt omöjligt att föreställa sig att det kan vara uppfattningen, när vi har en negativ tillväxt i landet sedan åtskillig tid tillbaka och under överblickbar tid. Kom ihåg att arbetslösheten hade börjat stiga långt före regeringsskiftet i höstas. Vi hade förutsagt att det skulle ske. Vi vet att arbetslöshet kommer sent i det ekonomiska förloppet. Vi såg redan i slutet av 80 talet att den politik som Socialdemokraterna förde måste leda till ökad arbetslöshet, större än vad vi har upplevt tidigare i modern tid, och vi har blivit sannspådda. Arbetslösheten fortsätter att växa även sedan nu politiken lagts om, och tyvärr kommer det att dröja innan den tillväxt som kommer förmår att absorbera den strukturella arbetslöshet som uppkommit. Vi skall göra allt för att lindra svårigheterna för dem som drabbas, men vi kommer inte att återfalla i en politik som stimulerar efterfrågan, för att få till stånd konstlade jobb. Det är utbudssidan som skall frigöras, och det sker genom förbättrad konkurrenskraft, genom att vi satsar på utvecklingskraften. Det är den vägen, genom en expansion av naturliga jobb, som vi kan råda bot på arbetslösheten. Sedan måste jag återkomma till hur ni hanterar er oppositionspolitik. Ni tvingades mot slutet av er regeringstid till en omläggning: sänkta marginalskatter, sänkt kompensation i sjukförsäkringen, kommunalt skattestopp, inställd förtida avveckling av kärnkraften, närmande till EG, anknytning av kronan till ecun. Allt detta var bra, men det var borgerlig politik. Finansministern fick avvisa propåer från LO om att stimulera ekonomin från efterfrågesidan. Men nu när ni Socialdemokrater är i opposition är det dags igen. Då kan ni inte hålla er. Ni är medvetna om att den politik regeringen för är den enda vägen. Men det måste framstå som om ni har något eget att komma med och att ni snabbt kan råda bot på de problem ni själva har skapat. Därför blir det denna politik som är så full av motsägelser. Jag vill citera ur det pressmaterial ni har skickat ut: ''Politiken skall inriktas på att successivt sänka de offentliga utgifternas andel av BNP. Det kräver ett fortsatt arbete med att effektivisera de offentliga verksamheterna och de offentliga utgiftssystemen. En sådan politik skapar möjligheter att på sikt sänka skattetrycket.'' Jättebra! Men så kommer det: ''Mot den bakgrunden bör en ökning av de offentliga utgifterna med 1 % 1993 vara en väl avvägd nivå.'' Det här säger väl allt om hur Socialdemokraternas politik håller ihop.

Fru talman! Jag blev nyfiken när Lars Tobisson i sitt svar till Hans Gustafsson sade att det inte är byggandet som är intressant utan industrin. Det är där arbetena förloras. Lars Tobisson talade om att pressa prisnivåerna och kostnaderna och från någonstans frigöra utvecklingskraften. Då blev jag nyfiken. På vilket sätt frigörs denna utvecklingskraft och vad består den av? Är det en utvecklingskraft som å ena sidan kräver ännu lägre löner och ännu högre vinster? Eller är det en utvecklingskraft som å andra sidan kräver en oerhört vidare kompetens i samhället -- inte bara av några få utan av många? Eller är det en utvecklingskraft som anser att arbetslivet skall vara organiserat inom denna industri? Det här handlar ju ändå om att vi har en strukturkris i dag, som bl.a. beror på den tredje vägens politik och inlåsningseffekt. Nya impulser och idéer kommer fram. Vad skall de baseras på? Vad är drivkraften till dessa nya investeringar framöver, Lars Tobisson? Vad hör jag då från regeringen? Det är ju Lars Tobissons egna turboministrar. En skall till varje pris sänka skatterna -- dvs. skatteministern. Man funderar ibland om det över huvud taget finns några begränsningar. Per-Ola Eriksson sade nyss att regeringens avvägning av att sänka skatterna skulle göras med en viss finess med beaktande av hur omgivningen såg ut. Men när man får höra dessa ministrar är allt rakt fram. Skatterna skall sänkas. Lars Tobisson säger själv att det gäller en anpassning till EG. Då blir man fundersam och undrar om det ändå inte handlar om sänkta arbetsgivaravgifter och den interna devalveringen, som Moderaterna för fram. Är detta utvecklingskraften? Det här borde vi diskutera eftersom det är det verkligt viktiga. Det vore oerhört bra att få svar på vad denna utvecklingskraft är. En annan fråga som verkligen är intressant gäller utförsäljningen av statliga företag. De är inte på något sätt misskötta på marknaden. Här är det fråga om ideologiska skäl. Vad innebär detta för signaler? Skall man satsa i statliga företag som redan fungerar, i stället för att ta igen den förlorade tiden i industrin? I stället kör en av ministrarna stenhårt på linjen om utförsäljning. Det måste i det här läget utgöra en felaktig signal som inte kan gynna Sverige som industrination -- oavsett om Sverige är med i EG eller står utanför.

Fru talman! Styrkan i regeringens politik är, som har påpekats, överensstämmelsen mellan de långsiktiga målen och de kortsiktiga åtgärderna. Det finns en påtaglig brygga mellan de långa och de korta perspektiven. Det gäller aktörernas tilltro till den ekonomiska politiken. Investerare och placerare har många gånger blivit besvikna och lurade av den ekonomiska politiken. De har trott på försäkringar om en stram finanspolitik som skulle hålla kostnadsutvecklingen under kontroll -- men de har blivit lurade. De har trott på försäkringar om att kronan inte skall devalveras -- men de har blivit lurade. Det här har lett till en utbredd misstro mot svensk ekonomisk politik. Det betalar vi nu ständigt för genom en högre ränta i Sverige, som innehåller en inte obetydlig riskpremie. Om man för en ekonomisk politik som bygger på resonemanget att visserligen behövs sänkta skatter, de skall sänkas så småningom, men först skall de höjas, och visst behövs det bättre kontroll över de offentliga utgifterna, de skall sänkas, men först höjs de, minskar tilltron och därmed ökar också risken för räntechocker. I det här perspektivet, när jag hör Hans Gustafsson och andra Socialdemokrater, kommer jag närmast att tänka på Döbeln vid Jutas som bad om en medicin ''som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig i dag på mina ben''. Den medicinen behöver vi inte. Styrkan är att vi nu har kraft att ta steg mot de nödvändiga långsiktiga målen. Hans Gustafsson började med att säga att Sverige har stora problem. Sverige är nu inne i en konjunkturnedgång. Jag noterade att i en av sina senaste repliker sade han att socialdemokraterna behövde åtta nio år för att reparera svensk ekonomi efter de borgerliga regeringsåren. Han frammanar bilden att 1990--1991 var problemen lösta i svensk ekonomi. Sanningen är ju den motsatta. I själva verket har det under lång tid funnits grundläggande problem i svensk ekonomi. Mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet blev de alltmer påtagliga. Sverige har under lång tid haft en sämre växtkraft i ekonomin än andra länder. Den upphörde helt de senaste åren. Sverige har haft stora bytesbalansunderskott, även under de år världskonjunkturen var lysande och nästan allt som tillverkades gick att sälja till hyggliga priser. Även då, med undantag för något enda år, hade Sverige underskott i bytesbalansen. Hela tiden led landet under förväntningar om devalvering. Marknaderna fruktade risken att svenska politiker skulle fatta beslut om devalvering. Ett tecken på dessa problem var att Sverige nästan oavbrutet hade en högre inflation än andra länder. Det är därför viktigt att komma ihåg att Sveriges problem inte är lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen är ett av problemen. Men lågkonjunkturen förstärks av de mera djupgående problemen. Det finns en och annan ljusglimt i svensk ekonomi som har påpekats här. Men jag menar att den ojämförligt viktigaste ljuspunkten är att Sverige har en regering med en trovärdig ekonomisk strategi och med styrkan att genomföra denna strategi. Den politiken bygger inte på några besvärjelser om imaginära vändpunkter, utan den bygger på handfasta förändringar i svensk ekonomi i marknadsekonomisk riktning. Nu fullföljer vi först och främst de strukturförändringar som vi tvingade den socialdemokratiska regeringen att initiera redan under förra valperioden. Lars Tobisson räknade nyss upp dem. Vi fullföljer den EG-ansökan som Ingvar Carlsson lämnade in. Vi fullföljer intentionerna i skattereformen genom att fortsätta att sänka skattesatser som är tillväxthämmande. Vidare reformerar vi sjukersättningen. Vi följer upp ecu-anslutningen med en nödvändig hårdvalutapolitik. Till dessa strukturförändringar kommer också sådana som man inte tillräckligt tog itu med på den socialdemokratiska tiden. Jag tänker först och främst på förnyelsen av den offentliga sektorn. På det området skall vi nu genomföra en omfattande avmonopolisering och avreglering, som kommer att öka effektiviteten. Vi har också med större kraft tagit itu med besparingsarbetet inom den offentliga sektorn för att öka möjligheterna att få kontroll över de offentliga utgifternas utveckling. Jag tycker inte att socialdemokratisk ekonomisk oppositionspolitik för närvarande är särskilt trovärdig. Det märks ganska tydligt när man läser t.ex. Socialdemokraternas reservationer att den oenighet som var så uppenbar under den socialdemokratiska regeringstiden fortfarande finns kvar. Mitt i reservation 1 finns en mening som lyder: ''Möjligheterna att använda finanspolitiken för att utjämna konjunktursvängningar är starkt begränsade av vår ofullständiga kunskap om den framtida ekonomiska utvecklingen och fördröjningar i politikens verkningar.'' Det är ett mycket intressant och riktigt påpekande, men det ter sig då litet egendomligt att praktiskt taget hela Socialdemokraternas politiska agitation nu är av konjunkturpolitiskt slag; Socialdemokraterna hävdar att regeringen för en felaktig konjunkturpolitik. Man funderar på vilken konjunkturbedömning Socialdemokraterna egentligen gör, eftersom den uppenbarligen spelar en sådan central roll i hela deras uppläggning. Vi hörde ju ständigt under förra året Allan Larsson säga att vändpunkten var nära, för att inte säga passerad, men nu verkar vändpunkten så att säga helt och hållet ha försvunnit. Det är nämligen uppenbart att en hel del av de åtgärder Socialdemokraterna vill sätta in kommer att få genomslag först i en tid då många tror att konjunkturen har vänt uppåt. Att döma av en del inlägg i debatten vidtar den borgerliga regeringen inga åtgärder för att hålla arbetslösheten nere. I själva verket har regeringen ju lagt fram omfattande sysselsättningspaket. Jag vill påpeka att nästan 1 miljard kronor av statliga pengar under innvarande budgetår satsas på ombyggnader av skolor. Det var ett av de första beslut vi fattade efter valet. Trots att vi har en del principiella invändningar av skolpolitisk natur mot den uppläggningen, i och med att vi nyss har kommunaliserat skolan, bestämde vi oss för att av sysselsättningspolitiska skäl godkänna den proposition Göran Persson lade fram före valet och som innebar att 900 milj.kr. satsas på allergisanering och annat i skolor. Den här regeringen gör alltså en hel del. Den bristande trovärdigheten i Socialdemokraternas agitation beror enligt min mening också på de ganska tvivelaktiga bokföringsknep de ägnar sig åt. Jag är personligen inte en lika dogmatisk motståndare som en del andra till att ändra ägarförhållandena i Stadshypotek på det sätt som Socialdemokraterna förespråkar. Däremot tycker jag att det är närmast barnsligt att så att säga blåsa upp den åtgärden till någonting viktigt i budgetpolitiken, eftersom en sådan engångsåtgärd inte på något sätt kan göra en annan budgetpolitik trovärdig. Av Socialdemokraternas försörjningsbalans framgår att både den privata och den offentliga konsumtionen skall öka. Det låter ju jättebra. Detta skall ske genom en uppskrivning av BNP prognosen. Tänk om det vore så enkelt! Varför hade vi nästan två år före valet 1991 med praktiskt taget ingen tillväxt om man bara kan bestämma sig för att helt enkelt höja BNP och på sätt öka både den privata och den offentliga konsumtionen? Socialdemokraterna vill åstadkomma detta genom att med lånade pengar sätt i gång offentliga arbeten, men det är ju den vägen som har bidragit till att vi har så stora problem här i landet. Om det är så att bostadsbyggande och byggande över huvud taget sätter fart på ekonomin, varför hade vi då inte lysande tillväxtsiffror i slutet av 80 talet? Då talades det om överhettning i byggbranschen, men utvecklingen av BNP var ändå utomordentligt blygsam. Detta faktum illustrerar det som bl.a. Lars Tobisson har tagit upp här i debatten, nämligen att byggbranschen inte kan dra upp Sverige ur den nuvarande ekonomiska svackan. Jag tycker också att Socialdemokraterna är ute på ganska lösan sand när de talar om fördelningspolitik. Jag brukar tänka på den valaffisch Socialdemokraterna hade inför valet 1985 med killen i cabrioleten med en dalmatiner i baksätet och med budskapet ''Vi har klarat svensk ekonomi''. Efter detta följde en inflations och spekulationsvåg i svensk ekonomi, som åstadkom enorma omfördelningar av förmögenheter. Det viktigaste steget i den riktningen hade Socialdemokraterna tagit redan på dagen för sitt makttillträde efter valet 1982. Efter att ha vunnit valet på devisen ''Folkets väl går före storfinansens'' började de med en jättedevalvering som överförde tiotals miljarder just från folket till storfinansen. Även det är en fördelningspolitisk förändring av en helt annan klass än vad som finns med i några förslag som vi har kommit med. Låt oss alltså, även om det innebär en del påfrestningar, sätta in alla våra åtgärder i ett långsiktigt mönster, nämligen att försvara den låga inflationen och successivt förbättra vår konkurrenskraft. Hans Gustafsson sade här något i stil med att Socialdemokraterna inte prioriterar ned inflationsbekämpningen, men jag har nu läst ett antal av era dokument och Allan Larssons artikel i Dagens Nyheter, och det är odiskutabelt att det mycket bestämda intryck man får är att ni anser att inflationsrisken är borta. Jag tror att det är ett alldeles för kortsiktigt och farligt resonemang. Jag noterade också att Stig Malm föreslog olika åtgärder därför att han fruktade att priserna skulle ''sticka iväg''. Jag tror att vi skall vara medvetna om att kampen mot inflationen vinner man aldrig en gång för alla, utan den måste hela tiden vara en central del av ens ekonomiska strategi. Herr talman! Det finns en del ekonomer som brukar påpeka att lågkonjunkturer har sin betydelse i ett lands ekonomiska utveckling, och den vi just nu är inne i utgör väl ett bra exempel på det. Nu avslöjas mycket av det sjuka i 80-talets spekulationsekonomi. De inslag av pratbubblor och luftbubblor som fanns i 80-talets framgångsmyter ersätts av en renässans för äldre, robustare sanningar. Det finns sällan några genvägar till framgång. Det är arbete, kreativitet och känsla för kvalitet som skapar uthållig lönsamhet snarare än roulettspel om förväntade värden, med allt högre insatser och större risker. Men lågkonjunkturer är alltid ett gissel. Många familjer har i dag en medlem eller en nära anhörig som går arbetslös. I andra familjer förgiftas stämningen av oro för att det lilla familjeföretaget skall gå i konkurs. Lågkonjunkturer har ett högt mänskligt pris. De har också en märkvärdig förmåga att prägla hela samhällsklimatet. Det är inte bara de ekonomiska barometrarna som pekar på baisse när ekonomin går neråt. Debatt och kulturklimat får ett omisskännligt drag av domedag, fördelningskonflikter skärps, och pessimismen breder ut sig. Alla dessa symtom fördjupas i vårt fall av de strukturella problemen. Lars Tobisson nämnde John Maynard Keynes, som ju har gått till historien som en ekonom som intresserade sig mycket för hur man skall dämpa konjunktursvängningar. Som framgick av det citat från den socialdemokratiska reservationen som jag anförde är möjligheterna att göra detta med de instrument som vi nu har begränsade. Men det hindrar inte att det är en riktig tanke att det alltid är ett samhällsorganisatoriskt misslyckande att människor som vill arbeta inte får göra det. Vi skall ha kvar våra höga ambitioner när det gäller att hävda den fulla sysselsättningen. Vi skall åstadkomma det genom mer av internationell samverkan, bl.a. för att undvika att konjunkturavmattningar blir onödigt utdragna på grund av att regeringar bedriver något slags ekonomisk krigföring. Vi skall också åstadkomma det genom att satsa på ett mera företags och investeringsvänligt klimat, bl.a. genom att fullfölja inflationsbekämpningen. Vi skall se till att vi har en väl fungerande arbetsmarknadspolitik, bl.a. genom att vid sidan av AMS verksamhet släppa fram privata arbetsförmedlingar. Vi skall naturligtvis ha en effektiv och rättssäker offentlig sektor och en välfärdssektor som medverkar till att öka både rättvisan och friheten i samhället. Låt mig avsluta med att säga att regeringen och de borgerliga partierna naturligtvis hade behövt stöd av Socialdemokraterna också för de obekväma åtgärder som vi nu vidtar. Det hade ytterligare något stärkt förtroendet för den ekonomiska politiken. Jag skulle ändå vilja vädja till er att, framför allt av ett annat skäl, ta er en funderare över er uppläggning av politiken, nämligen med tanke på förtroendet för politiken över huvud taget. Jag tror att ni bidrar till en skepsis och en misstro mot det politiska och demokratiska systemet genom att så snart som ni hamnar i opposition hoppa av från den ansvarsfulla uppläggningen och ägna er åt mer opportunistisk politik. Det vore bra både för ekonomin och för politiken om den förnyelse av socialdemokratisk politik som man ibland har sett vissa tecken på fullföljdes också i opposition. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman!

Men denna har ju inte riksdagen att göra med. Det var ju den socialdemokratiska regeringen som tillsatte den. Vi har i och för sig inte haft några invändningar på den punkten, men man överdriver kraftigt Rehnbergkommissionens effekt för att uppnå den lugnare lönekostnadsutvecklingen. Man kan säkerligen hitta exempel på att alla partier före ett val har sagt saker som de inte borde ha sagt. Jag hävdar dock att det finns en betydande gradskillnad på detta område. Jag kan försäkra att vi i Folkpartiets ledning har mycket omfattande diskussioner om huruvida det budskap som vi skall gå ut med också är etiskt försvarbart, om huruvida vi kan stå för det och även om vad som sker om vi skulle hamna i en situation där vi har att genomföra det. Den bild som Socialdemokraterna nu ger av det ekonomiska läget är att bekymren praktiskt taget helt beror på konjunkturen, men då har man glömt allt vad man har sagt tidigare när man har erkänt att vi har haft och har omfattande strukturproblem. Låt mig säga några ord om den socialdemokratiska politiken i opposition, t.ex. när det gäller att minska offentliga utgifter. Den budget som Allan Larsson lade fram i januari 1991, den enda han fick lägga fram, slutade med ett underskott på praktiskt taget 0 kr. Det visar sig nu att det kommer att bli över 50 miljarder i underskott för det budgetår som den budgeten avsåg. Det är tiderna prognosmiss. Jag tycker att även Socialdemokraterna skulle känna ett ansvar för att i det läget begränsa offentliga utgifter, men sanningen är att vi har fått mycket litet stöd på den punkten.

Herr talman! Vi är långsiktigt överens om att skatterna skall sänkas och att utgifterna skall sänkas. Då föreslår vi för vår del ett antal utgiftssänkningar: införande av karensdagar, förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, förändringar i finansieringen av arbetslöshetsersättningen m.m. Praktiskt taget allt detta säger socialdemokraterna nej till. I stället föreslår de högre skatter. Vi får alltså inte på någon av punkterna stöd för de långsiktiga förslag som båda sidor ändå säger sig vilja åstadkomma. Detta, tycker jag, har ett omisskännligt drag av opportunism. Socialdemokraterna i opposition är inte beredda att fullfölja de åtgärder som de talade om i regeringsställning. Sanningen är också den att några av de skattesänkningar som Hans Gustafsson nu talade om var sådana som socialdemokraterna också hade långtgående funderingar om att föreslå. Jag vill påminna om det jag sade i mitt tidigare inlägg om den fördelningspolitik ni förde med hög inflation och devalvering på 80-talet. Denna är verkligen ingenting att önska tillbaka. Den politik vi bedriver lägger grunden för en tillväxt och ger oss därmed förutsättningar att också slå vakt om en bra fördelningspolitik framöver.

Herr talman! I regeringens arbete -- alltifrån den första propositionen till dags dato -- har de långsiktigt nödvändiga åtgärderna varit grunden för politiken. För att trygga och utveckla välfärden, skapa utrymme för offensiva miljösatsningar och konkreta insatser för världens fattiga har en rad beslut fattats och förslag presenterats i syfte att åstadkomma en uthållig och varaktig tillväxt i ekonomin. Många av förslagen och besluten har den karaktären att de verksamt bidrar till att förbättra ekonomins funktionssätt. Syftet har varit att komma åt de många och stora automatiska utgiftsökningar som finns inbyggda i systemen -- system vilkas träffsäkerhet ibland varit begränsad och vilkas fördelningseffekter i praktiken inte blivit de avsedda. Socialdemokraterna håller i sin ekonomiska motion med regeringen om att strukturomvandlingen av ekonomin inte bör bromsas upp, och att den ekonomiska politiken måste bidra till att hålla nere kostnadsutvecklingen och förbättra konkurrenskraften. Regeringen, liksom Socialdemokraterna, ser detta som centralt om sysselsättning och välfärd skall kunna bibehållas. Socialdemokraterna framhåller också att det är nödvändigt att de offentliga utgifternas andel av BNP successivt sänks och att penning och valutapolitiken inriktas på att värna kronans värde. Men längre fram i den socialdemokratiska motionen kan man läsa att lägre skattetryck skall åstadkommas genom höjda skatter. Mindre offentlig sektor skall åstadkommas genom att kommuner lockas dra på sig långsiktiga driftkostnader. Mindre offentliga utgifter skall åstadkommas genom införande av räntelån som bygger upp en framtida kostnadsbomb för staten. Låg inflation skall åstadkommas genom en påspädning av den inhemska efterfrågan. På papperet klarar Socialdemokraterna sitt eget budgetsaldo genom att nypa fem engångsmiljarder från Stadshypotekskassan. Det görs alltså knappast några försök av Socialdemokraterna att koppla ihop den långsiktiga strukturpolitiken med förslagen till stabiliseringspolitiska åtgärder. För ett lands regering måste det centrala vara att koppla ihop de kortsiktiga åtgärderna med de långsiktiga. Annars blir det som för barnet som kissar i byxorna -- först tillfälligt varmt och skönt, sedan kallt och hemskt. Herr talman! Vi kristdemokrater är övertygade om att socialdemokraternas recept att möta Sveriges ekonomiska problem med mer skatter, ökad offentlig sektor och mer av detaljregleringar inte främjar Sveriges utveckling vare sig på kort eller på lång sikt. Alla i finansutskottet är också så insatta i den ekonomiska politiken att de vet att beslut som riksdagen fattar i vår får genomslag långt fram i tiden, liksom att dagens verklighet till stor del beror på tidigare beslut. Låt oss se tillbaka på 80-talet. Den inhemska förbrukningen hölls tillbaka under första halvan av årtiondet, för att de resurser som skapades denna tid skulle användas för sparande och förbättrad bytesbalans. Men sedan 1985 har Sverige förbrukat mer resurser än vad landet har producerat. Vi har levt över våra tillgångar. Och det var den privata konsumtionen som stimulerades kraftigast. Att viljan fanns hos åtminstone några i den socialdemokratiska regeringen att fortsätta på den strävsamma vägen framgår inte minst av Kjell-Olof Feldts bok. Men det Socialdemokratiska partiet förmådde inte gå vidare, förmådde inte att under högkonjunkturåren reformera den offentliga sektorn och angripa de långsiktigt svällande utgiftssystemen. Socialdemokraterna ville aldrig inse att höga skatter ibland faktiskt kan vara av ondo. Och det är samma visa som nu upprepas. Ni tog, under Allan Larssons ledning, viktiga beslut de sista åren för att angripa de långsiktiga problemen. medlemskap och prioriteringen av inflationsbekämpningen är exempel på detta. Men nu i opposition hemfaller ni åt den gamla trallen: mer skatter, mer riktade bidrag, begränsad valfrihet o.s.v. Och i praktiken nonchalerar ni det faktum att en varaktigt låg inflation är det bästa, ja det enda sättet, att klara en vettig fördelningspolitik och en hög sysselsättning på sikt. Hans Gustafsson sade i sitt inlägg att han var förvånad över att kds och Jerzy Einhorn med tanke på det sociala engagemanget kan ställa upp på regeringens politik. Orsaken är att vi inser att det krävs en stabil ekonomi och att vi inte kan leva över våra tillgångar om vi skall klara de höga sociala ambitioner som vårt parti har. Om vi tar sjukvården som exempel kan vi konstatera att vi fått till stånd en översyn av sjukvårdens finansiering och organisation för att se hur Sverige skall klara 90-talets stora behov och problem. Det handlar då inte om att kasta in pengar under ett år i sjukvårdssystemet -- det handlar om att se över hela systemet för att undersöka hur vi under 90-talet skall klara de växande behoven. Hur skall vi organisera sjukvården, hur skall vi klara finansieringen, hur skall vi använda pengarna på ett bra och effektivt sätt? Vi vet att statens och kommunernas ekonomi är kommunicerande kärl; detta är ett direkt citat från Allan Larsson i höstas. Regeringen föreslår vissa neddragningar, som kommer att presenteras i kompletteringspropositionen längre fram. Gustafssons inlägg sken av att de är emot detta. Ert budgetförslag bygger på att ni accepterar indragningarna, men ni skriver i texten litet mer allmänt att ni kan tänka er andra former eller att ni kan överväga att spara på ett annat sätt. Frågan måste då gälla: Vad vill ni socialdemokrater? Vill ni göra indragningar från kommunerna för att klara statens dåliga ekonomi eller kan ni ordna finansieringen av de 7,5 miljarderna på annat sätt? Och hur gör ni i så fall? Jag misstänker att Stadshypoteks kassa är ganska tom efter det att ni har tagit dessa första 5 miljarder. Herr talman! Ny demokrati säger att partiet stöder regeringens politik i allt väsentligt. Man vill bara att det skall gå snabbare med allting. Problemet är bara att några konkreta förslag om hur detta skall gå till inte står att finna i Ny demokratis motion. Tvärtom skulle Ny demokratis politik undergräva stabiliteten i den svenska ekonomin på ett katastrofalt sätt. Att exempelvis finansiera sänkningar av arbetsgivaravgifterna med engångspengar från arbetslivsfonderna är ett exempel på hur man inte bör göra för att gå snabbare fram med något slags strukturomvandling. Dessutom är det litet märkligt att se hur Ny demokrati sviker sina löften. För några månader sedan ville Ny demokrati inte spara pengar genom att skjuta på barnbidragshöjningen ett år. Nu vill de spara pengar på barnbidragen genom att göra dem behovsprövade. I valrörelsen ville Ny demokrati ha tre karensdagar. Nu vill de inte ha någon. I valrörelsen sade Ian Wachtmeister att tre karensdagar var självklart -- ''det inser ju varenda människa'', sade han i TV. Nu är det lika självklart att i stället sänka ersättningsnivån under 14 dagar. Problemet med Ny demokratis förslag är att det drabbar de långtidssjuka, medan regeringens två karensdagar drabbar oss korttidssjuka. Genom högkostnadsskydd skyddas dessutom de som har många insjuknandetillfällen. Får Ny demokrati som de vill skall alla få bara två tredjedelar av sin lön under de första 14 sjukdagarna. Det skulle slå hårt mot de svaga, och det tror jag faktiskt att man begriper ute i verkligheten. Herr talman! Vi befinner oss i ett bekymmersamt ekonomiskt läge, mitt i det ''arbetslöshetens stålbad'' som förre finansministern Kjell-Olof Feldt varnade för. Den stora arbetslösheten är oroande, inte minst risken för att allt fler blir långtidsarbetslösa. Jag tror att vi alla är medvetna om de risker som långvarig arbetslöshet medför på det mänskliga planet. Det finns all anledning att ta detta på allvar. Satsningar på aktiva utbildningsinsatser, åtgärder genom AMS, ungdomspraktikplatser, förbättrade villkor för småföretag och investeringar i infrastruktur är viktiga ingredienser i regeringens politik för att lindra just detta stålbad som den nya regeringen fått ta över. Framför allt är det trots allt så att en politik som skapar goda förutsättningar för industri och nyföretagande är den politik som kan skapa långsiktigt trygga arbetstillfällen och återge Sverige en position som en ledande industrination. Herr talman! En sund och stabil ekonomi är livsviktigt för att vi skall kunna förverkliga de höga sociala och miljömässiga ambitioner som vi kristdemokrater har. Vi tror att en förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är en gemensam etik, ett personligt ansvarstagande och ett förhållningssätt präglat av hederlighet och rättssäkerhet. Vi är också medvetna om att det tar tid att räta upp en misskött ekonomi. Ibland kan också de åtgärder man tvingas vidta upplevas som smärtsamma. Men när konjunkturen vänder uppåt och Sverige har rustats att möta de nya utmaningar som 90-talet bjuder på kommer nog alla att uppleva att det i sina huvuddrag var en riktig politik som regeringen vågade föra. Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Det var litet överraskande att få kritik från den borgerliga sidan, av Stefan Attefall. Jag trodde faktiskt att regeringspartierna var ganska glada för att vi ändrade ståndpunkt den 5 december. Det gjorde vi inte bara för att ändra ståndpunkt, utan därför att det ekonomiska läget var mycket allvarligt. Allt var fokuserat på vad som skulle ske i finansutskottet den dagen. Hade vi tjuraktigt stått fast vid vår ståndpunkt hade det sannolikt fått mycket allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi. Jag medger att våra övriga förslag ofta är annorlunda, litet kontroversiella, men vi vill försöka föra fram någonting nytt i politiken. Vi trodde kanske i vår enfald att förslag skulle diskuteras, för och emot, och ventileras i utskotten, men det förekommer över huvud taget ingen diskussion alls i utskotten. Ställer man en fråga och begär en diskussion får man ingen sådan. Förslag måste tillföras, och förslag måste debatteras. De kan vara bättre eller mindre bra, men de tillför i alla fall någonting, och ofta kommer det något gott av nya vinklingar. Kds hade inte samma press på sig som vi när båda partierna kom in i riksdagen. Vi var tvungna att ta fram en helt ny ekonomisk politik, från praktiskt taget ingenting. Det finns vissa saker där som inte riktigt hänger ihop och vissa saker som kan verka naiva, men det är alltså vår första ekonomiska politik som vi lägger fram. Jag lovar att den blir bättre nästa gång, men vi kommer att fortsätta att lägga fram kontroversiella förslag och att försöka få debatt om dem -- jag hoppas att Stefan Attefall också deltar i de debatterna.
Herr talman! Till Bo G Jenevall vill jag säga att jag självfallet är tacksam för att Ny demokrati stödde regeringens politik i höstas -- det var viktigt för tilltron till den ekonomiska politiken. Det är inte det jag kritiserar. Vad jag vill peka på är bristen på konsekvens mellan valrörelsebudskapet, framför allt när det gäller karensdagarna, och det budskap Ny demokrati nu går ut med. I valrörelsen var tre karensdagar självklart -- observera att det var tre, inte två -- och i dag är det lika självklart att ta fram en ny modell, som slår hårdare mot de långtidssjuka. Jag har full förståelse för att det kan vara tufft att skriva ihop ekonomiska motioner på den korta tid som står till buds då man är ny i riksdagen. Jag hjälpte själv Alf Svensson med de ekonomiska frågorna då han satt i riksdagen under centersamverkan. Vi fick börja i stort sett från noll att jobba med detta. Ambitionen att ha konsekvens i budskapet och en långsiktig linje kunde vara högre än den hittills har varit i Ny demokrati. När det tar sig så konkreta uttryck som i karensdagsdebatten finns det anledning att påpeka detta.
Herr talman! Jag skulle verkligen önska att det blev en debatt om de här frågorna och inte bara ett replikskifte i kammaren. Jag tycker att Stefan Attefall och jag, och kanske några fler, skall sätta oss ned och prata litet om karensdagarna. Vi har inga låsningar, som andra har. Jag tror att de flesta partierna sitter bergfast i den politiska retoriken. Det gör inte vi, av två skäl. För det första har vi ingen politisk retorik, eftersom vi är nya, och för det andra är vi mera pragmatiska och vill försöka se saker och ting ur det perspektiv som råder för dagen. Vi försöker finna ett system som är så heltäckande som möjligt. När man skall fatta beslut har man ofta ett annat bakgrundsmaterial än man hade under valrörelsen -- vi lever i en föränderlig värld. Man borde också titta på resultatet av det sjukförsäkringssystem som vi har för närvarande. Det har naturligtvis -- visserligen på grund av arbetslösheten -- haft positiva ekonomiska effekter. Det är mycket som skall värderas. Jag efterlyser och ser fram mot en saklig diskussion.
Herr talman! Det vore klädsamt om Jenevalls mer ökmjuka framtoning här kunde vidarebefordras till Ian Wachtmeister. Han har ju den stilen att han säger att man inte tänker i regeringen, inte beaktar vettiga förslag, att man inte använder huvudet i Sveriges riksdag. När man ser på TV och läser tidningar får man uppfattningen att det är det budskapet han vill framföra till folk. Alla dessa tankar, exempelvis förslaget om karensdagar, har analyserats ordentligt i regeringskretsen, och man har kommit fram till att två karensdagar är det bästa för att skydda dem som verkligen behöver samhällets stöd i form av en sjukförsäkring, utom de korttidssjuka, som får ta den här bördan. Det är det som är poängen. Den attityden borde, som sagt var, vidarebefordras även till Ny demokratis partiledning.

Herr talman! Hans Gustafsson säger att jag har sagt att det inte finns några förslag i den socialdemokratiska motionen. Jag känner inte igen det. Vad jag försökte säga var att det inte finns någon koppling mellan långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Det är det som är det allvarliga. Det har också flera andra talare här sagt. Jag tror på marknadsekonomin, men jag tror inte på en ohämmad marknadsekonomi. Jag tror på en marknadsekonomi med sociala och ekologiska ramar. Men jag tror att man måste bygga på marknadsekonomins unika och effektiva sätt att fördela resurser och skapa resurser, för att man skall kunna bygga upp ett bra välfärdssamhälle. Hans Gustafsson sade att det är när resurserna är knappa som solidariteten sätts på prov. Det är riktigt. När ekonomin är dålig måste man göra två saker: Man måste se till att man får till stånd en sund, långsiktig och uthållig utveckling, och det gör man genom att på olika vis sätta fart på ekonomin, genom att inse vad sund, effektiv marknadsekonomi kräver.

Det är detta det handlar om -- att prioritera och lägga fram förslag som gör att man inte slår mot dem som verkligen är utsatta. Vi vanliga människor får då ta på oss karensdagen, utebliven avdragsrätt för fackföreningsavgiften, etc., för att klara de ekonomiska problem som den här regeringen har fått ta över.

Herr talman! Läser man regeringsförklaringen ser man, tycker jag, att det där finns en klar grund för en marknadsekonomi med både sociala och ekologiska ramar. Jag tror att de förslag som redan har lagts fram och de som kommer att läggas fram -- det arbete som pågår -- visar att detta är en uppfattning som omfattas av hela regeringen. Sedan kan det finnas litet olika tyngdpunkter i regeringen; det kan dras åt litet olika håll, eftersom regeringen består av fyra partier -- det skall gärna erkännas -- men det pågår en diskussion, och jag tycker nog att den regeringsförklaring vi har visar att detta är den uppfattning som man har samlats kring. Hans Gustafsson är ju en skicklig debattör, och han kastar många påståenden omkring sig, t.ex. om 9 Någon gång skulle vi kanske ha en diskussion om exakt vad de här skattesänkningarna innehåller. Ni har ju ställt upp på en del av de skattesänkningarna -- ni avvisar ju inte längre tanken på en sänkning av omsättningsskatten på aktiehandel, har jag förstått. Det är ett ''bidrag till kapitalägarna'' enligt socialdemokratisk retorik som ni nu tydligen har accepterat. Många av de andra skattesänkningarna är sådana som gör att vi kan få i gång småföretag och få bättre livskraft i småföretagen, som skapar just jobb. En del gäller skatter som har inneburit att svenska arbetstillfällen har flyttats utomlands eller inte har startats i Sverige, därför att det har varit ogynnsamt, utan har startats i andra länder. Under de nio år som ni hade makten försvann 250 miljarder kronor från Sverige till utlandet för investeringar där, därför att det var bättre avkastning på pengarna där, därför att det var bättre förutsättningar att bedriva företagsamhet i exempelvis andra europeiska länder. Den utveckling som skedde under 1980-talet är ingen utveckling som vi kan vara nöjda med, utan vi måste skapa ett konkurrenskraftigt klimat för näringslivet här också, om vi på sikt skall klara sysselsättning och välfärd. Den insikten präglar kds, och jag tycker att den realismen är väsentlig. När man pratar om stora skattesänkningar skall man också komma ihåg att den största enskilda skattesänkningen var momssänkningen på mat, persontransporter och turism -- den var på 8 Vi måste ha solidaritet också inom Sverige, sade Hans Gustafsson. Enligt vad jag vet bor de handikappade, de långtidssjuka, de arbetslösa i Sverige -- de får stöd och de kommer att få stöd. Det pågår arbete på flera fronter för att förbättra villkoren för just dem. Problemet med socialdemokratin har varit att om de skall stödja t.ex. pensionärer ger de generella bidrag till alla pensionärer, även dem som har det relativt bra ställt, i stället för att rikta insatserna mot just dem som har det svårt. Så tror jag att man måste lyfta upp fördelningspolitiken och göra den mer träffsäker. Men om vi inte får balans i ekonomin kommer vi aldrig att klara en vettig fördelningspolitik. Som Lars Leijonborg sade, de stora förmögenhetsomflyttningarna gjorde ni med devalveringar och med den finanskarusell som pågick de sista åren med er vid makten.

Herr talman! Sverige har mycket stora möjligheter inför framtiden. Våra basindustrier är starka. Vi kan se hur företagen nu, när de relativa kostnaderna förbättras, åter får chansen att ta order utomlands. De svenska tjänsteföretagen är omvittnat mycket effektiva. Jag tror att IKEA och Optionsmäklarna kommer att följas ut i Europa av många andra svenska företag. Sverige är en liten öppen ekonomi. Vårt välstånd är historiskt och i framtiden starkt beroende av att vi deltar intensivt i det internationella samarbetet och arbetsfördelningen och att vi klarar oss bra i den internationella konkurrensen. Därmed blir det egentligen fel att resonera om internatonaliseringen som vissa gör i termer av krav eller restriktioner. Öppna marknader är i själva verket förutsättningen för välstånd i Sverige. I den utveckling som nu sker ligger inte några hot utan i stället möjligheter. Det gäller för Sverige att kunna delta aktivt i det ökande ekonomiska samarbetet både åt väster och åt öster. För att detta skall vara möjligt måste det ske en omvandling av ekonomin under de närmaste åren, inte minst vad gäller de offentliga utgifterna och skatterna. Om denna omvandling inte skulle komma till stånd är de långsiktiga utsikterna till bevarat och höjt välstånd väsentligt sämre. I denna Sveriges framtid ligger således stora möjligheter. Men det kräver att vi är beredda. Den svenska ekonomiska politiken måste uthålligt hålla nere inflationen, vi måste se till att de konkurrensutsatta delarna av ekonomin är i gott skick och har kapacitet så att de snabbt kan haka på och vinna marknader när den internationella konjunkturen kommer i gång. Vi måste stärka industri och konkurrensutsatta företag, inte i kortsiktig opinionskänslighet på nytt ge stimulanser och extra bidrag till de delar av ekonomin som är skyddade mot utländsk konkurrens -- t.ex. Det är vi själva som har ansvaret för detta. Det är vi som avgör om Sverige om några år skall vara en framgångsrik tillväxtnation eller om vi skall fortsätta att sacka efter i välfärdsutvecklingen. För 20 år sedan hade Sverige en välfärd -- om man mäter i bruttonationalprodukt per person -- som var ca 10 % över genomsnittet för de industrialiserade länderna. 1990 hade vi sjunkit ner till ett läge där vår välfärd var ca 2 % under detta genomsnitt. Till mitten av 90-talet har regeringen satt upp målet att komma upp till en tillväxt på minst europeisk genomsnittsnivå. Med vår tillgång på duktiga löntagare och företagare, bra företag, goda råvaror och inte minst vår höga kunskapsnivå borde detta vara självklart. Annars fortsätter utslagningen av jobb samtidigt som vi inte klarar finansieringen av viktiga välfärdsåtaganden. Välståndet i Sverige bygger på en exportledd tillväxt. En sådan är framöver realistisk bara om företagens utvecklingskraft förstärks. Det kräver en politik som ger varaktigt låg inflataion och varaktigt hög produktivitetsökning. Dessa båda delar är nödvändiga. I båda dessa avseenden är en god grund lagd -- inflationen och inflationsförväntningarna är låga och produktiviteten ökar bättre än tidigare. Men för att tilltron till och förtroendet för denna politik skall bestå krävs nu framför allt uthållighet i politiken. Avsteg från denna strategi skulle mycket snabbt riskera nya valutaproblem och nya räntehöjningar. Höjda räntor är faktiskt det sista Sverige behöver nu. Vi har redan en svensk riskpremie därför att omvärlden inte riktigt litar på vår uthållighet. Därför har vi inte råd med några nya socialdemokratiska experiment. Omvärldens bristande tilltro och den svenska riskpremien är grundad på dålig erfarenhet av bristande uthållighet av tidigare regeringar. I den socialdemokratiska reservationen i det betänkande som är grund för dagens debatt förordar man t.ex. höjda skatter på arbete och företagande, ökade offentliga utgifter för bidrag till hushåll och kommuner och subventioner till byggande. Detta s.k. recept har prövats förr i Sverige, och det har inte fungerat. Det har faktiskt också prövats i andra länder där det har gått dåligt. Jag kan nämna Frankrike som exempel. När socialisterna fick makten i Frankrike i början av 1980-talet ville de just genom ökade offentliga utgifter stimulera den inhemska efterfrågan och minska arbetslösheten. Trots att Franrike är en mycket större ekonomi och är mindre beroende av utrikeshandel än Sverige blev resultatet dåligt. Inflationen ökade, underskotten ökade både i utrikeshandeln och de offentliga finanserna -- och arbetslösheten fortsatte också att öka. Redan 1983 tvingades de franska socialisterna att slå till reträtt och lägga om politiken. Det är den typen av hopp fram och tillbaka som de svenska socialdemokraterna nu tyvärr gör sig skyldiga till och som starkt medverkar till frågetecken om uthålligheten hos socialdemokraterna. En utveckling som riskerar höjda räntor vore inte bara skadlig för landet. Det skulle också vara förödande för alla de människor som har stora lån på sina bostäder, t.ex. många barnfamiljer, liksom för alla de företagare som redan kämpar med dagens räntebetalningar. Sammantaget är det faktiskt så att en permanent räntehöjning med 1 procentenhet ökar kostnaderna för företag, hushåll, stat och kommun med bortåt 5 miljarder kronor. Jag måste säga att jag är förvånad över att Allan Larsson -- som i regeringsställning efter valutakriser medverkade till en omläggning av den ekonomiska politiken i framsynt riktning -- så snabbt har förvandlats till en orealistisk och kortsynt och opinionskänslig oppositionspolitiker. Herr talman! Nedväxlingen i inflationstakten är nödvändig men skapar förvisso problem. Situationen på finans och fastighetsmarknaden är, vilket flera har nämnt tidigare i dag, allvarlig. 1980 talets inflationsbubbla har nu definitivt spruckit. När man ser tillbaka kan man säga att Socialdemokraternas 80-tal var yuppins årtionde. Socialdemokraterna gick till val i mitten av detta årtionde med en affisch med en elegant ung man i en vit öppen sportbil med dalmatinerhund i baksätet. Så såg den unga generationen vad devalveringspolitik och inflation skapade, och så menade uppenbarligen socialdemokratin att det skulle vara. Förvandlingen till en låginflationsekonomi inför 90-talet är numera smärtsam just på grund av de socialdemokratiska misstagen, inte minst överhettningspolitiken mot slutet av 80-talet. Men det finns inte någon annan väg för att sanera ekonomin. Från vissa håll hörs krav på stora ofinansierade sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Inte heller sådana skulle ge det önskade resultatet. Däremot har ju företagen själva just nu möjlighet att påverka sina kostnader genom att förra årets extra löneökningar enligt det nu gällande avtalet skall räknas av mot årets löneökning. Företagen bör alltså uppträda ansvarsfullt och hållfast i avstämningen av Rehnbergavtalet och de förhandlingar som följer därefter. Jag utgår från att Allan Larsson som fäster sådan vikt vid Rehnbergavtalet instämmer i detta. Jag vill också beröra några konkreta frågor som rests i debatten. Socialdemokraterna anklagar regeringen för hård finanspolitisk åtstramning. Det står så i deras reservation. Detta är med förlov sagt nonsens. Förra året ökade hushållens disponibla inkomst med över 4 % trots att produktionen sjönk med litet drygt 1 %. I år ökar hushållens disponibla inkomster med mer än 2 % trots att produktionen inte ökar alls. Även nästa år ökar disponibelinkomst och privat konsumtion med mellan en halv och en procentenhet. Detta är ingen hårdhänt åtstramningspolitik utan det är en neutral och väl avstämd utomordentligt lämpad finanspolitik. Det vore tacknämligt om Allan Larsson ändå kunde räkna innan han drar sina slutsatser. Socialdemokraterna hävdar också att regeringens politik slår hårt mot kommunerna. Jag vill erinra om att den kommunala konsumtionen har ökat rejält under hela 80-talet och även i början av 90 talet, en bra bit över 1 %, som Socialdemokraterna själva förordar. Regeringens uppfattning är att ökningen borde vara noll. Jag anser det fullständigt självklart att en utveckling som inneburit att sysselsättningen under de senaste åren har minskat dramatiskt i industrin och den konkurrensutsatta sektorn och ökat i de skyddade sektorerna inte är hållbar på sikt. Denna utveckling måste brytas. Jag skulle gärna vilja fråga Allan Larsson hur i all sin dar han kan använda samma pengar tre gånger. Det gäller just den aviserade indragningen av pengar från kommunerna på 5--10 miljarder kronor under nästa år. Ni har nämligen inte belastat budgetförslaget med den här posten, vilket med gängse räkneregler borde innebära att ni accepterar indragningarna. Samtidigt står det att ni inte gör det. Ni förespeglar byggverksamheten att pengarna skall användas till infrastruktur. Ni förespeglar de kommunalanställda att samma pengar skall användas till vård och omsorg. Det skulle vara intressant att höra hur samma pengar kan räcka till tre olika ändamål. Det har också påståtts att regeringens ekonomiska politik äventyrar den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Detta är helt fel. Vi satsar betydande resurser på infrastrukturinvesteringar, på ombyggnadsverksamhet och på sedvanlig aktiv arbetsmarknadspolitik enligt arbetslinjen. Jag är helt övertygad om att detta är både riktigt och nödvändigt. Jag har framfört denna uppfattning ett antal gånger. Det skulle ha varit trevligt och kanske något mer sanningsenligt om det så småningom också hade noterats av dem som hävdar motsatsen. Faktum är att på just den aktiva arbetsmarknadspolitikens område, på arbetslinjens område, är den nuvarande regeringen betydligt mer kreativ än den tidigare. Vi har nu lämnat ett förslag till riksdagen om utbildningsplatser i företag för ungdomar. Detta ger flera ungdomar möjlighet till meningsfull verksamhet för samma pengar. Det är helt obegripligt, tycker jag, att Socialdemokraterna går emot detta. Allan Larsson har ju varit chef för AMS. Han borde vara den förste att applådera en mer effektiv användning av den aktiva arbetsmarknadspolitikens möjligheter. Tidigareläggning av tillväxtbefrämjande väg och järnvägsinvesteringar har också nämnts. Som framgått kommer beslut om ytterligare tidigareläggning omgående. Det är bra att göra dessa investeringar nu, eftersom de ger jobb och det blir billigare upphandling. Samtidigt skall man vara medveten om att varje ny miljard i infrastrukturinvesteringar ger högst 1 000 nya jobb för bygg och anläggingsarbetare. Man skulle kunna få större omedelbar effekt -- här skulle jag vilja ställa en fråga till Allan Larsson -- om man också kunde använda flerskift, helgarbete och liknande, utan det kraftiga tillägg för obekväm arbetstid som finns i reglerna i dag. Jag tycker att det är djupt beklagligt. Det går ut över de arbetslösa som inte får något jobb att vissa fackliga organisationer tycks måna mer om OB-tilläggen än om jobben. Jag undrar om Allan Lrsson delar denna uppfattning. Det skulle vara en signal så god som någon om han i så fall kunde ge uttryck för detta. Herr talman! Det finns inga genvägar om Sverige skall lyckas återerövra en plats bland de länder som utvecklas snabbt, med stigande välfärd. Den internationella konkurrensen skapar stora möjligheter, men den sätter samtidigt gränser för vår handlingsfrihet. Regeringens politik är den enda framkomliga vägen. Det är mycket glädjande att riksdagsmajoriteten föreslår bifall till förslagen i finansplanen.
Herr talman! När nu finansministern skall försvara regeringens politik, kanske jag får ställa frågan till finansministern, eftersom den grå eminensen i finansutskottet inte behagade svara på den. Eftersom den centrala punkten för regeringen är att sätta fart på industrin -- man tycker att vi skall klara oss internationellt, ha öppna gränser, m.m. -- undrar jag vad utvecklingskrafter är för någonting. Jag kan läsa mig till att det gäller kostnader. Produktiviteten har gått upp, säger finansministern, och talar om kunskapen. Men hur blir det med inflytandet i organisationen för dem som arbetar? Vad skall de ha för morot? Alla andra skall ha morötter, nämligen de som har förmögenheter och kapital. Det är min stora fråga. Vad är utvecklingskrafter? Är det lägre kostnader i Sverige? I kommunerna är läget nästan barockt. I min hemkommun skryter ledningen med att man minskar antalet anställda med 300. Industrin minskar, arbetslösheten ökar. Då säger finansministern att det inte är någon lösning att de anställda är kvar i kommunen trots att det är problem med äldreomsorgen, barnomsorgen och servicen. Man måste spara överallt och dra in. Är det en vettig politik att låta de människor som finns i kommunen gå arbetslösa? Var skall de vara någonstans? Industrin tar inte emot dem, som jag har sett. Den tar bort personal. Jag ser att finansministern nu skall tala inför sina egna kommunrepresentanter den 22 mars. Hon skall då tala om för dem att det finns överskott i kommunerna. Finanministern kanske kan övertyga sina egna, så att de talar om för alla andra som verkar i kommunerna med dessa knappa resurser, att det är rena hjärnspöken de har när de ser sig tvungna att pruta, avskeda människor och ha en bristande service. Det skall bli spännande att se vad folkpartisterna kommer att säga efter den 22 mars. Sedan är det frågan om sparandet. Är det verkligen en vettig politik att låsa in de här pengarna i dag, när vi skulle behöva en efterfrågan i ekonomin? Skall man då ge dessa fantastiska sparstimulanser?
Herr talman! Det finns inte så väldigt mycket som Lars-Ove Hagberg och jag har gemensamma åsikter om. När jag lyssnade på hans anförande fann jag en punkt. Den handlade om betoningen av kunskaper. Det tror jag är en allmängiltig uppfattning. Det är bra att ha någon gemensam bas i arbetet. Däremot känner jag en betydande skepsis inför merparten av det övriga han sade. Han ställde en fråga, nämligen om vi inte egentligen borde uppmuntra människor att konsumera och se till att de inte sparar så mycket. Vi skall uppmuntra människor att slösa bort sina pengar, för den händelse de har några, för att det skall bli efterfrågan inom landet. Detta skulle vara en politik som direkt strider mot de långsiktiga önskemålen om att människor skall ha egna sparmedel. Av lättförståeliga skäl delar jag inte Lars-Ove Hagbergs uppfattning på den punkten. Han frågade också vad utvecklingskraft är. Utvecklingskraft förstår jag är ett svårt begrepp för en vänsterpartist. Det handlar just om själva kärnan i en marknadsekonomi. Det handlar om vad det är som driver och förmår enskilda människor, vare sig de är löntagare eller företagare, att pröva någonting nytt, att anstränga sig för att hitta framkomliga vägar vid problem, att se möjligheter i stället för hot och att uppmärksamma alla små möjligheter till en bättre organisation eller ett bättre utfört jobb. Det bygger väldigt mycket på morötter och det bygger naturligtvis på att det finns ett visst s.k. omvandlingstryck. Man skall känna en liten piska också. Det är en kombination av morötter och piska. Med produktivitetsdelegationens termer kallas det för drivkrafter och omvandlingstryck. Men det strider helt mot en sådan planerad ekonomi som vänsterpartiet brukar föredra. Jag förstår att det känns främmande. Jag tänker faktiskt inte försöka övertyga Lars-Ove Hagberg om marknadsekonomins fördelar. Jag har försökt förut utan framgång. Kommunernas ekonomi tror jag kommer att diskuteras många fler gånger i kammaren. Självklart har inte ett stort antal kommuner mängder med pengar, som de inte vet vad de skall göra med. Så fungerar det inte i verkligheten. Det vet också Lars-Ove Hagberg. Pengar som finns går alltid åt. Frågan är: Vad används de till? Det går kanske att använda pengarna på ett bättre sätt, så att det blir bättre utbyte av pengarna. Kanske behövs det mindre med pengar. Vi kommer att lägga fram ett förslag i kompletteringspropositionen. Det skall bli ett stort nöje att debattera med Lars-Ove Hagberg och andra om de möjligheter som skapas på basis av förslaget.
Herr talman! Med anledning av vad som sist sades är det väl ganska anmärkningsvärt att i det här konjunkturläget när det gäller kommuner som har det besvärligt kasta ut människor i arbetslöshet. Detta blir ju effekten av politiken med långsiktiga mål, trots att kommuner under en rad år har sparat och effektiviserat. Jag tycker att detta har varit helt riktigt. Skattebetalarna har rätt att få valuta för sina pengar. Nu kommer vi till frågan om industrin och själva drivkraften. Vad är det som har tillkommit? Jag blev inte riktigt klok på vad det gällde. Omvandlingstrycket skulle finnas, och då kan vi inte ha alltför låga kostnader. Man skulle kunna hitta på allt möjligt. Vad är det som hindrar dagens företagare att hitta på? Vad är det egentligen som ni säger? Jag vet vad marknadsekonomins drivkraft är. Det är ju vinsten för det enskilda företaget, den egna verksamheten och den egna kretsen. Lika främmande som jag är för detta, lika främmande är tydligen finansministern och den borgerliga regeringen för tanken att alla företag har arbetare som också behöver morot och inspiration. Även de måste få del av vinsten. Detta blir ju inte resultatet, utan man får piskan på ryggen. Man ser ju att andra behöver väldiga skattesänkningar, medan man själv drabbas i varje läge. Arbetsmiljö, arbetsorganisation och inflytande är ju regeringens glömda frågor. Skall man kunna utnyttja den kunskap som vi alla är överens om skall finnas, borde den också kunna hamna i företagen, hos människorna, inte bara hos några få. Det skulle vara vår konkurrenskraft. Hittills har ingen regeringsrepresentant riktigt kunna svara på vad man egentligen vill gynna i industrin. I så fall blir det konkurrens med kommunerna. I det här läget och under den här strukturomvandlingen kan det under överskådlig tid i alla fall inte vara arbetskraften. Talar man om kunskap i ett nästa led, blir man ännu mer förvånad när regeringen lägger fram ett förslag som går ut på en minskning av komvux. Detta motverkar ju skapandet av det utbildningsnivå som skulle kunna finnas i våra företag. Det där kan väl, finansministern, ändå inte vara någon tillväxtbefrämjande åtgärd.
Herr talman! Några synpunkter! Vad är det som driver människor i företagen, vare sig det gäller industri eller kommun? Jag vill peka på två saker som jag tror är främmande för Lars-Ove Hagberg, men som är viktiga. Den ena saken gäller en mjukisfaktor, typ uppskattning på jobbet. Man får vara med och bestämma på arbetet, man får utforma det efter sin egen kompetens, och man får känna att man behövs. Någon frågar om man inte är där när man är sjuk, osv. Man måste märka att man är en del av en arbetsgemenskap. Det kan uttryckas på många olika sätt, men jag tror att det där är en mycket viktig drivkraft när det gäller intresset att ändra och förbättra förhållanden på jobbet. Det andra gäller faktiskt helt vanliga ekonomiska saker, typ marginalskatter. Man skall få något kvar om man råkar få högre lön. För företagen är det, som Lars-Ove Hagberg påpekade, vinsten som är av intresse. Det är faktiskt så, att vinsten är av intresse för alla. Tyvärr är det i dag alltför många arbetstagare som ser att företagens anställda råkar sämst ut när företagen går med förlust. Anställda förlorar jobben. Så drivkraften är faktiskt någonting som är av intresse för alla vare sig man är företagare, politiker eller anställd. Beträffande både de här sakerna -- uppskattning på jobbet, rätt att bestämma själv och de ekonomiska morötterna -- har Lars-Ove Hagberg och jag helt olika åsikter. Jag tror inte att jag kan övertyga honom utan vill bara framföra mina synpunkter. Kankse har han kommit på bättre tankar om 30 år.

Herr talman! jag vill börja med några ord om finansutskottets borgerliga ledamöters insatser i den här debatten. Om det hade varit en brottningsmatch skulle ni ha blivit diskvalificerade på grund av mattflykt. Ni har inte haft mycket att säga om er egen politik. Ni har talat om vår politik och ägnat er åt att klaga och kritisera, precis som när ni var i oppositionställning, och ni har gett en grovt felaktig bild av vår politik. Hur är det med er egen politik, hur förhåller det sig med målen som inte finns uttryckta i finansplanen? Vilka medel tänker ni använda? Var är alla de där frågorna som behandlas i massmedia? Det gäller frågor där ni är osams om tagen. Ni hade chansen att i denna viktiga debatt ge besked om vad som är er politik, men ni flydde och angrep oss. Vi har inte så många gånger fått höra uttrycket den enda vägen. Det verkar som om beslutsamhetens friska hy håller på att gå över i eftertankens kranka blekhet. I dag finns det en mycket bred insikt om att den enda vägen, regeringens ekonomiska politik, är en återvändsgränd. Allt fler håller med oss socialdemokrater i vår kritik av denna politik -- såväl löntagare och företagare som ekonomiska experter och vanligt folk. Snart är det väl bara Carl Bildt och Anne Wibble som är övertygade om att de ensamma av alla har funnit den enda vägen, lösningen på Sveriges ekonomiska problem. Om nu Anne Wibble och Carl Bildt själva vill vandra den enda vägen, skulle väl ingen vilja neka dem det nöjet. Men nu är Anne Wibble finansminister och Carl Bildt statsminister, och i denna kapacitet drar de hela Sveriges ekonomi in i en återvändsgränd, en återvändsgränd med en hotande depression och massarbetslöshet. Ni var stöddiga i höstas. Då var det rivstart och väldiga skattelättnader för förmöget folk, då var det svångrem för arbetare och tjänstemän. Nu ser vi effekterna av er rivstart. Nu håller ni på att köra fast ordentligt. Nu tycks ni ha hoppat upp i den långbänk som Thorbjörn Fälldin lämnade efter sig efter sin regeringstid. Anne Wibble måste förstå att såväl rivstarten som långbänken är till stor skada för Sverige -- rivstarten därför att ni rusar i väg utan att inse vad ni ställer till med, långbänken därför att den innebär handlingsförlamning när det verkligen behövs handlingskraft. Jag skall visa vad långbänken och rivstarten innebär på fem för medborgarna viktiga områden, nämligen jobben, räntorna, matpriserna, hyrorna och välfärden. Jag skall börja med jobben, med sysselsättningen. Sverige befinner sig i den unika positionen att ha en regering, som med stor iver och övertygelse bekämpar en djup konjunkturnedgång med en envis och hårdhänt åtstramning, inriktad på hushåll, byggande och kommuner. I stället för att åstadkomma en ny start fördjupar ni lågkonjunkturen. Pessimismen breder ut sig. Sverige krymper. Åtstramningen har redan träffat arbetsmarknaden med stor kraft. Arbetslösheten ökar nu dramatiskt. Om inte politiken läggs om snabbt, kommer arbetslösheten att inom något år uppgå till 5 %, kanske 6 %. Mot detta har vi socialdemokrater protesterat ända sedan ni lade fram ''den enda vägens'' politik. Nu växer kritiken från löntagarna som drabbas av arbetslöshet, från tusentals företagare som drabbas av åtstramningen i form av försämrade avsättningsmöjligheter. Nu kommer kritiken också från era egna ekonomer. Lars Calmfors säger i en intervju i senaste numret av LO-Tidningen att den borgerliga regeringen är på väg att upprepa EG-ländernas misstag från 80-talet. Synen hos de flesta internationella ekonomer har vänt sedan 80-talet. Men Anne Wibble står envist kvar på 80-talets skansar och redutter. Det är uppenbart att ni inte hade förstått vilka allvarliga följder som er politik skulle komma att få. Det har Hans Bergström i Dagens Nyheter visat i en kritisk granskning av regeringens politik. Han skrev att partierna ''skall inte efter tio år i opposition komma så tomhänta som nu de borgerliga i fråga om analys av bostadsfinansieringen och åtskilligt annat''. Ni visste inte vad ni ställde till med. Ni satte bostadsbyggandet och hela byggbranschen i gungning. Ni skapade arbetslöshet, av oförstånd. Anne Wibble har ett stort personligt ansvar för beslutet om att rasera bostadsfinansieringen och för den situation som vi har i våra kommuner. Bengt Westerberg sade här i riksdagen för ett par veckor sedan att det inte behövs någon åtstramning nu, för arbetslösheten är så hög. Däremot behövs det åtstramning 1993 och 1994, enligt Westerberg. Det var ett märkligt resonemang. För det är ju så att åtstramningen redan biter hos hushållen, inom byggsektorn och hos kommunerna, som nu varslar om uppsägningar som en följd av Anne Wibbles åtstramning. Upplands Väsby, Finspång, Uppsala och många andra kommuner har räknat in Anne Wibbles åtgärder och ser nu vad man måste vidta för åtgärder. Hur skall det då inte bli 1993? Då är ju arbetslösheten ännu högre än den är i dag, enligt regeringens egna prognoser. Då skall åtstramningen bli ännu kraftigare, om vi skall tro Bengt Westerberg. Det är inte alls så som Anne Wibble försöker säga här, att regeringen hävdar arbetslinjen när ni överger arbetslinjen. Ni låter statsutgifterna öka dramatiskt när det gäller kontantstödet. Ni sätter in för få åtgärder på den aktiva sidan. Ni underminerar undervisningen och utbildningen, de stora satsningar som behövs. Där skär ni ner. Vad är det för märklig ekonomisk teori som ligger bakom denna politik? Hur hög måste arbetslösheten bli, innan ni inser att ni måste överge ''den enda vägen''? Nu måste Anne Wibble ge riksdagen och svenska folket ett klart besked om jobben och arbetslösheten. Kommer ni att överge den enda vägen, eller tänker ni uthålligt driva Sverige in i en depression? Den andra fråga som jag skall ta upp gäller räntorna. Tack vare stabiliseringsavtalet fick vi förra året ner kostnadstrycket och prisstegringarna. Nu är inflationsförväntningarna låga. Sverige är ett av de få länder som uppfyller EG:s stränga krav på ekonomisk stabilitet, de krav som Europa skall uppfylla mot slutet av 90-talet för att kunna ingå i en ekonomisk union. Med denna prisstabilitet borde räntorna kunna sjunka rejält. Men det har inte skett. Räntorna är höga, och det drabbar både företag och hushåll. Det finns inga ekonomiska skäl för så höga räntor. Dagens Industris expert Olle Fahlén säger så här: ''Det är tydligt att placerarna på valutamarknaden inte har något stort förtroende för regeringens ekonomiska politik. Om de hade det skulle vi inte behöva betala dem en så hög ränta.'' Så skrivs alltså i en näringslivstidning om regeringens ekonomiska politik. Kom ihåg också att räntemarginalen mot Europa var lägre vid regeringsskiftet i höstas än vad den är i dag. Det är alltså ett politiskt pris som svenska folket betalar för Anne Wibbles politik. Min fråga blir därför: Hur länge skall svenska folket digna under räntebördan? När skall ni överge den enda vägen? Att vara uthållig på fel väg kan leda in i en djup kris. Den tredje frågan gäller matpriserna. Bondeägda Arla stod för förra veckans fräckaste utmaning. Att höja priserna med 7 % på filmjölk och andra varor, där Arla har ett reellt monopol, är en utmaning mot både Sveriges löntagare-konsumenter och regering och riksdag. Vad tänkte egentligen Bo Dockered och de andra bönderna på när de bestämde sig för denna prishöjarlinje? Insåg de själva att det var en utmaning? Har de inte förstått att Sverige definitivt har växlat om från en inflationsekonomi till en ekonomi som är inriktad på stabila priser. Varje företag som nu försöker utnyttja en monopolställning till att på nytt sätta fart på inflationen måste räkna med att drabbas av häftiga reaktioner från konsumenterna, massmedia och riksdagen. Vad bondekooperationen gjorde var att rikta ett skott i vattenlinjen mot alla de insatser som gjorts under de senaste åren för att göra slut på inflationen. Arlas beslut var en ensidig åtgärd, som bröt upp samförståndet om stabiliseringsavtal och livsmedelspolitik. Det är nu dags att vi här i riksdagen visar var skåpet skall stå. Vi måste nu gå vidare och sänka gränsskyddet och skärpa konkurrensen, så att matpriserna kan hållas nere. Var står Anne Wibble och Folkpartiet? Är ni beredda att fullfölja det samarbete som vi hade i fjol om att sänka gränsskyddet? Kommer finansministern att ställa upp på konsumenternas sida eller på bondekooperationens? Den fjärde frågan gäller hyrorna. I valrörelsen lovade Carl Bildt att hyrorna inte skulle öka när bostadssubventionerna skulle avvecklas. I stället skulle fastighetsskatten sänkas, sade han. Anne Wibble försäkrade bestämt att några marknadshyror inte skulle bli tal om. Nu kan vi se vad dessa löften var värda. Hyrorna kommer att öka drastiskt, och fastighetsskatten kommer inte att avvecklas, men marknadshyrorna är på väg in. Kjell-Olof Feldt har i DN skrivit några sanningens ord om regeringens bostadspolitik. Han säger att det är ''tekniskt och fysiskt omöjligt att via fastighetsskatten eliminera de ökade boendekostnader som följer av minskade eller slopade räntebidrag och ränteavdrag''. Kjell-Olof Feldt drar slutsatsen att ''det som var lögn före valet är lika lögnaktigt i dag. Moderata samlingspartiets bostadspolitiska löften byggde på ett falsifikat. Det blir inte mindre osmakligt av att man kallar de socialdemokrater för lögnare som försökte påvisa detta.'' Det skrev alltså Kjell-Olof Feldt. Lyssna på det, Lars Tobisson. Nu är frågan vad det är för bostadspolitik som regeringen tänker föra. Hur dyrt skall det bli att bo? Hur skall unga människor få råd att skaffa sig en lägenhet eller ett eget hus? Hur skall det gå för de gamla, när regeringen driver upp hyrorna? Hur många kommer att tvingas att lämna sina hem? Kan Anne Wibble ge besked? Eller skall ni dra även denna fråga i långbänk? Min femte och sista fråga gäller skatterna och välfärden. Grundbulten i regeringens ekonomiska politik är löftet att sänka skatterna med 10--15 miljarder kronor per år. Jag läste i tidningen häromdagen att regeringen skall samlas på Harpsund för att utforma en långsiktig utgiftsstrategi, ''lus'', för att sänka utgifterna. Hittills har ju regeringen lagt fast en långsiktig utgiftsstrategi bara på ett område, nämligen försvarets. Där var finansministern alldeles för mjuk i nyporna. Därför blir det nu en kraftig upprustning. Sverige blir -- utöver Turkiet -- det enda land som rustar upp det militära försvaret när hela Europa rustar ner. Såvitt jag kan förstå måste en militär upprustning finansieras med en social nedrustning. Ni lägger på 7,5 miljarder på försvaret, och ni drar in 7,5 miljarder från kommunerna. Det är barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen som får stå tillbaka när moderaterna skall ha pengarna till försvaret. Hur skall ni finansiera alla de skattesänkningar som den moderate skatteministern lovar ut varje vecka? Vad skall nu hända med socialpolitiken sedan ni infört karensdagar och avskaffat delpensionen? Vilka ytterligare försämningar i tryggheten planerar ni? Eller är det som Bengt Westerberg säger, att det inte finns några mer besparingar att göra på det sociala området? Då är grundbulten i regeringens ekonomiska politik rubbad. Vad blir det då av allt tal om att genom stora skattesänkningar sätta fart på Sverige? Allt fler inser att den enda vägen är en återvändsgränd. Hur länge skall det dröja innan Anne Wibble tar sitt förnuft till fånga och överger den enda vägen? Ge oss ett besked och dra inte frågan i långbänk! Herr talman! Sverige har de grundläggande förutsättningarna för en ny period av tillväxt och nya arbetstillfällen. Men för att åstadkomma detta är det nödvändigt med en radikal omläggning av den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater har visat hur en sådan politik kan läggas upp. Vi har visat att det med en ansvarsfull finanspolitik går att öka tillväxten och att pressa ned arbetslösheten.

Herr talman! Jag vill fråga Allan Larsson vad han gjorde mellan kvart i tio och kvart i tolv i dag. Då gav vi nämligen svar på alla de frågor som Allan Larsson inledningsvis ställde. Det är möjligt att han då hade tankarna på annat håll, för han har i alla fall inte lyssnat till de besked som vi gav. Vi från samtliga fyra regeringspartier redogjorde för finansutskottets behandling av den ekonomiska politiken. Vi talade om att målet är att skapa stabil ekonomi, en ekonomi som befrämjar utveckling i hela landet, som värnar om miljön, som skapar regional balans och som slår vakt om den rättvisa fördelningspolitiken. Vi visade på åtgärder för att dämpa kostnadsexplosionen, som är ett arv från den socialdemokratiska regeringstiden. Vidare visade vi på vägen för att med investeringar ta oss ur den ekonomiska kris som socialdemokraterna har skapat och som vi tyvärr i dag får dras med. Jag skulle vilja ställa en fråga till Allan Larsson. Har ni inte lärt er någonting av 80-talet? Det var då som ni skapade de höga räntorna. De har inte införts nu, utan det var då de infördes. Det var på 80-talet ni skapade den höga inflationen, som urholkade löntagarnas plånböcker. Ni skapade en överhettning i ekonomin, som vissa regioner, och i synnerhet storföretagen, tjänade på. Under 80 talet införde ni flyttlasspolitiken, då ni dammsög stora delar av vårt land och flyttade människor från glesbygsd till storstadsområden. Ni drev en politik till förmån för de starka och rika, de rika regionerna och de stora företagen. Den politiken ledde Sverige in i en ekonomisk kris. Det är dags, Allan Larsson, att höja blicken och se att den politik som ni då förde är passé. Den tillhör det förgångna. Nu måste ni pröva nya vägar. För inte 80-talets politik som en repris! Man kan spela in filmer och titta på video, men den politik som ni förde under 80-talet innebar problem för Sverige. Driv inte denna politik en gång till! Dra lärdom av det förgångna! Satsa på framtiden!
Herr talman! Per-Ola ERiksson har ett svårt problem. Han vill gärna lyfta fram målen för den ekonomiska politiken. Det var ett framsteg att det gjordes en beskrivning av målen i finansutskottets betänkande. Vi saknade ju en bekrivning av dessa mål i finansplanen. Men problemet för Per-Ola Eriksson är att medlen som regeringen och den borgerliga majoriteten vill använda inte leder till målen. Dessa medel leder till en återvändsgränd. När man borde se till att människor får arbete, vidtar ni åtgärder som skapar arbetslöshet. Till en del är ni uppenbarligen omedvetna, som när ni slog sönder bostadsfinansieringen. När ni sätter klackarna på kommunerna, måste ni vara medvetna om att detta leder till de effekter som man nu kan se. Det drabbar skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Välfärden blir sämre, samtidigt som arbetslösheten blir större. Detta är sanningen om er politik. Det är viktigt för svensk ekonomi att det blir en bra utveckling när det gäller kostnader och konkurrenskraft. Jag lade märke till att Per-Ola Eriksson lät som den gamla grammofonskivan. Han hade inte riktigt tagit till sig vad Anne Wibble sade, att Sverige nu har en kostnadsutveckling och en inflationsnivå som gör att vi står oss betydligt bättre än tidigare. Jag tror att det är viktigt att Anne Wibble säger detta, och att finansutskottets ordförande ser till att aktualisera sitt ordförråd. Omvärlden lyssnar till det som vi i Sverige säger. Om Per-Ola Eriksson går på som han gör, kanske omvärlden får för sig att Sverige håller på att förbereda sådana förändringar i politiken som gör att man garderar sig för högre räntor. Lägg om stil nu och ta ansvar för Sverige! Per-Ola Eriksson är ordförande i finansutskottet. Lev upp till det ansvaret!
Herr talman! Till Allan Larsson vill jag säga att det ofta från socialdemokraterna talas om att det behövs en radikal omläggning av den ekonomiska politiken. Det är precis vad som pågår och som är på väg att ske, nämligen att bygga någonting nytt. Den tredje vägens ekonomiska politik, som ni använde er av, innebar att ni skapade den ekonomiska krisen i landet. Den är vi nu på väg att reparera. Det kommer förstås att ta tid, för det gör man inte på en kafferast. Det är kanske inte gjort på ett år, utan det kan ta flera mandatperioder. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde till Allan Larsson i mitt inledningsanförande. Först och främst anser jag att många av de förslag som socialdemokraterna nu driver är opportunistiska och innebär kortsiktiga lösningar, som inte skulle hålla om ni befann er i regeringsställning. De håller kanske för Allan Larsson i oppositionsställning, men inte för att regera efter. Den vägen är prövad och stängd. Larsson delar LO:s uppfattning att det är bättre för ungdomarna att leva på bidrag än att beredas möjlighet till arbetslivserfarenhet och praktik. Jag tycker att det finns skäl att säga till Allan Larsson att om man skall se bakåt och vidta åtgärder, finns det risk för att det kan gå snett. Socialdemokraterna säger ofta att vi skall vänta och se, och att det blir bättre sedan. Var det inte detta som ledde till konkursen för s-pressen för en tid sedan? Man visste att inriktningen var fel -- det var finansiella problem och lönsamhetsproblem --, men man vidtog inte nödvändiga åtgärder. Med andra ord behöver inte socialdemokraterna söka sig så långt bort för att dra lärdom av vad det innebär att skjuta upp problemen och inte ta itu med dem. Vi tar itu med prolemen. Nu skall vi rätta till svensk ekonomi, så att svenska företag skall kunna konkurrera bättre på världsmarknaden, så att vi skall få resurser för välfärdsutveckling, så att vi kan hålla nere inflationen och räntorna samt så att löntagarna skall få mer pengar i plånböckerna.
Herr talman! Det pågår en omläggning av den ekonomiska politiken. Just det, men 5--6 % arbetslöshet, är det den omläggning av politiken som ni är på väg att åstadkomma? När Sverige av tradition har strävat efter full sysselsättning och vi har kraftfullt satsat på detta, väljer ni nu en annan väg. Arbetslösheten är högre än någonsin, och era prognoser visar att de kommer att bli ännu högre. Och så säger ni att man inte skall göra någonting åt detta! Vi hörde från Lars Tobisson att det inte får bedrivas någon aktiv ekonomisk politik. Man får inte påverka efterfrågan. Det är bara utbudspoliik som gäller. Vilka kortsiktiga åtgärder har vi föreslagit? Vi har föreslagit starkare satsning på infrastrukturinvesteringar, där ni inte får någon fart på det hela. Är det kortsiktigt att underhålla det bestånd som vi har av bostäder och byggnader? Vi vill satsa på utbildning och kompetenshöjning som är vår styrkefaktor för framtiden. Det är där som man skall göra insatserna, men där skär ni ned. Svaret på Per-Ola Erikssons fråga om ungdomsinsatserna är att jag tycker att ungdomar skall ha ett arbete och en lön att leva på. Ni har valt en metod som innebär att det är bidrag som ungdomarna får och inte en lön och att de därför inte heller får de rättigheter och skyldigheter som följer med ett arbete. Det är skillnaden mellan oss. Ungdomar skall ha lön och arbete och en lön att leva på. Det kommer vi att stå upp för, och förslag om det kommer vi att redovisa här i riksdagen.
Herr talman! När man lyssnar till Allan Larssons anförande finner man som enda möjliga slutsats att han är motståndare till det mesta av förändringar. Detta stämmer i och för sig inte med Hans Gustafssons inledningsvis lågmält framförda anförande, där han började med att markera att det fanns ett betydande mått av enighet på en rad punkter. Men det är väl med åsikter inom socialdemokratin som med denna något ovanliga ekonomiska debatt, nämligen att det socialdemokratiska partiet behöver två olika företrädare för att kunna ge riktigt bra rättvisa åt de motsägelsefulla och inkonsistenta åsikter som framförs i debatten. Sanningen är ju tyvärr den att det största oppositionspartiet inte har något sammanhängande ekonomisk-politiskt alternativ. Det har framförts av en rad talare redan, och jag tycker att det blev alldeles uppenbart och för alla helt tydligt efter Allan Larssons anförande. Jag kan möjligen tillägga att när det gäller just frågan om kommunerna, som har varit uppe ett par gånger här i dag, skulle Socialdemokraterna faktiskt behöva tre talare, eftersom de har tre olika åsikter. I det ena fallet sägs att man inte skall försämra budgetsaldot, dvs. att man skall dra in dessa pengar -- 5--10 miljarder -- till staten. I det andra fallet säger man att de skall användas till bygginvesteringar. Och i det tredje fallet sägs att man skall använda dem till vård och omsorg. Det skulle vara trevligt om Allan Larsson ville tala om vilket av dessa tre alternativ som gäller. Även om man har skrivna anföranden kan man tillåta sig någon liten flexibilitet. Allan Larsson hade ett långt inlägg om att regeringen för en hårdhänt åtstramningspolitik. Detta är ju inte sant, vilket jag hade sagt och i siffror visat omkring en kvart tidigare. Skrivna anföranden är bra, men de skall i någon mån vara inlägg i debatten också. Det är ju inte någon artikel man skriver här i kammaren. Den fråga som jag tycker är viktig att debattera gäller riskpremier i ränteförväntningarna. Där är det tyvärr på det sättet, Allan Larsson, att Sverige aldrig tidigare har klarat övergången från en hög inflation till en låg inflation. Det finns alltså en riskpremie, som Allan Larsson mycket riktigt har noterat, och det vore märkvärdigt annars, och den beror på att placerare och investerare ständigt har blivit lurade av tidigare regeringar, socialdemokratiska och andra. De har blivit lurade i så måtto att de ursprungligen har trott på uthållighet, men därefter har de blivit svikna. Därför krävs det nu en riskpremie. Denna riskpremie understöds av den bristande uthållighet som Socialdemokraterna uppvisar. Socialdemokraterna ändrade politiken under intrycket av en valutakris hösten 1990 till en ganska bra väg, nästan den enda vägen. När de sedan förlorade regeringsmakten har de ändrat sig tillbaka till den traditionella socialistiska expansionspolitiken med skattehöjningar och annat. Denna bristande uthållighet är till skada för
Herr talman! Det är intressant att höra att Anne Wibble tvår sina händer och säger att det inte är någon åtstramningspolitik som regeringen bedriver. Det kan man ju bara mäta på ett sätt, nämligen genom att se vilken effekt politiken får på aktiviteten i ekonomin. I höstas sade ni att det skulle bli tillväxt under detta år. I januari, när ni presenterade prognoserna och hade räknat in effekterna av er politik, fick ni visa att det blev sämre under 1992 och att det blir ett mycket svagt 1993. Ni fick räkna upp arbetslösheten för både detta och nästa år. Är inte detta en åtstramingspolitik? Vad är det annars som ligger i ordet åtstramningspolitik? Har inte Bengt Westerberg rätt när han säger att det är en åtstramningspolitik men att den inte får någon verkan förrän 1993 och 1994? Vem har rätt, är det Wibble? Vem skall vi tro på? Vad skall vi tro om Lars Calmfors, som väl inte är helt borta när det gäller ekonomi, när han säger att denna politik är fel. Detta är 80-talspolitik, och den är prövad. Inte trodde han att det skulle bli sådana effekter med en sådan arbetslöshet. På detta sätt kan man inte fortsätta. Vem skall vi tro på, Anne Wibble eller Lars Calmfors, när han beskriver effekterna av denna politik på detta sätt? Sedan skulle jag vilja be Anne Wibble att vara litet flexibel och svara på de frågor som jag ställde om matpriserna. Var står folkpartiet och var står Anne Wibble i denna fråga som är mycket viktig för konsumenterna och där vi nu kan göra en insats genom att ta ett steg vidare och pressa ned gränsskyddet? Om Anne Wibble ställer upp på detta kan vi åstadkomma något här i riksdagen som blir en lämplig reaktion på den utmaning som vi fick från Arla och bondekooperationen i förra veckan. Den andra fråga som jag också gärna vill ha ett svar på gäller hyrorna. Vad är det nu som skall hända med bostadsfinansieringen? Hur högt kommer ni att driva upp hyrorna? Kommer ungdomar att kunna skaffa sig en bostad? Kan gamla bo kvar i sina lägenheter och i sina hus? Vad är det som förestår på detta område, när ni skall genomföra moderaternas systemskifte och införa marknadshyror? Låt oss få ett besked. Stå inte bara och hacka på oss, utan ta nu litet ansvar och visa upp och argumentera för er egen politik och tala om vad som ligger i förlängningen framöver. Det är dags att göra det nu, Anne Wibble.
Herr talman! Allan Larsson ställde ett antal frågor. Jag skall svara kortfattat på några av dem. Han åberopade Lars Calmfors. Lars Calmfors argumenterar för ganska betydande sänkningar av arbetsgivaravgifterna, men är det detta som Allan Larsson vill ha? Det vore i så fall en tredje omgång av de ekonomisk-politiska åsikter som han förfäktar. Jag tolkar ändå Allan Larssons återkommande klagomål på åtstramingen i den ekonomiska politiken, som man rimligen måste göra, som att han vill ha mer stimulans. Jag är ledsen att behöva säga att detta recept med stimulans med offentliga utgifter och annat är prövat i Sverige och i andra länder -- inte minst i Frankrike för ungefär tio år sedan, vilket jag talade om i mitt tidigare inlägg. Men det fungerar inte. Allan Larsson kan stå och säga tills han blir blå i ansiktet att han vill ha mer stimulans. Vad han därmed säger är att han medvetet går in för att försämra trovärdigheten hos den svenska ekonomiska politiken och därmed driver fram räntehöjningar och försämrar möjligheterna för Sverige att få en positiv ekonomisk utveckling under resten av 90-talet. Det är egentligen fullständigt häpnadsväckande. Jag har därför valt att inte riktigt tro på detta utan i stället tro att det var något slags populistiskt uttryckssätt, därför att det låter bra. Men efter så många gångers framträdanden tycker jag att det vore bra om Allan Larsson förklarar sig medveten om de begränsningar som ligger i att Sverige är en liten och öppen ekonomi. Det kan rimligen inte vara på det sättet, vilket jag utgår från, att Allan Larsson har svängt också på den punkten, att han nu skall isolera Sverige från omvärlden. Det vore ju i och för sig en logisk konsekvens av den politik som han förespråkar. Men jag hoppas att det ändå är fel, eftersom det skulle bryta upp en samsyn i riksdagen i många viktiga frågor, vilket jag sannerligen skulle beklaga. Så till gränsskyddsfrågan. Skall jag tolka Allan Larssons fråga så, att han nu är beredd att bryta den ingångna jordbruksöverenskommelsen genom beslut här i riksdagen? Vi i folkpartiet är inte beredda att göra det. En annan fråga som jag tycker att Allan Larsson kunde ägna åtminstone en tanke -- jag vet ju att tiden är knapp -- är de bristande möjligheterna för kvinnor i den typ av ekonomi som Allan Larsson förespråkar. I den sortens ekonomi minskar välfärden. Där tas inte regleringar bort inom den offentliga sektorn som sysselsätter många kvinnor. Och där finns inte möjligheter till höjda löner för dem som har låga löner, dvs. främst kvinnor. Allan Larsson förespråkar en politik som, rakt på sak, är utomordentligt kvinnofientlig. Jag tycker alltså att detta faktum vore värt en tanke. Slutligen, herr talman! Det bestående intrycket av den här debatten är att oppositionen saknar alternativ. Det är därför utomordentligt vällovligt att riksdagsmajoriteten gillar regeringens ekonomiska politik, vilken är väl beskriven i utskottsmajoritetens skrivningar.
Herr talman! Finansministern devalverar sitt värde när hon ger uttryck för att det skulle saknas alternativ. Finansministern kan ju mycket väl läsa innantill vad som sägs om den politik som vi står för och som vi vet kan pressa ner arbetslösheten och åstadkomma en ökad tillväxt. Varje person som tar sig före att läsa innantill märker det. Finansministern medverkar till att hennes anseende minskar genom att använda sig av den här typen av uttryck. Sedan något om detta med stimulanser i ekonomin. Vad är det som är så farligt i det sammanhanget? När jag för ett år sedan lade fram budgeten, var ett inslag i den att vi frisläppte investeringsfonderna. Det var en stimulansåtgärd för att påverka näringslivets investeringar. Jag hörde inte särskilt många invändningar mot den åtgärden. Inte heller har jag hört att ni tänker upphäva vad som här gäller. Det är alltså en stimulansåtgärd som finns kvar. I fjol fattade vi beslut om infrastruktursatsningar till ett belopp av ungefär 17 miljarder. Alla tyckte att det var bra. Det här är en viktig stimulans för ekonomin, tillväxten och aktiviteten. Jag hoppas att den här regeringen kan få i gång de projekt som vi då beslutade om och att man inte står på bromsen alltför mycket. Det var ju också en stimulans för ekonomin. Jag har inte hört någon säga att det skulle vara fel. Vidare satsade vi förra året kraftigt på arbetsmarknads och yrkesutbildningen för att människor i stället för att gå arbetslösa skulle kunna öka sin kompetens och kunna komma tillbaka till arbetslivet. Vi har nu fördubblat yrkesutbildningen, och det är både utomordentligt bra och viktigt. Det är också stimulanspolitik. Vi inledde den typen av uppläggning av politiken förra året, och vi fullföljer den i vårt ekonomiska alternativ. Men ni har gått i en annan riktning. Ni har ställt er på bromsen. Ni har skurit ner beträffande den viktiga utbildningen. Ungdomar som skulle gå in i gymnasieskolan och få det tredje året skall nu gå ut i arbetslöshet. T.o.m. Ulf Adelsohn, landshövding i Stockholm, går -- som vi kunde höra i radion i dag -- ut i protest mot regeringens politik på den här punkten. Det är således fler än vi som inser att det behövs något annat än den förtorkade enda vägens politik. Sverige skall vara en öppen ekonomi. Självfallet är det möjligt, även om en politik drivs som är klokare än den som regeringen står för. Finansministern i Storbritannien lade i går fram en budget som han presenterade som stimulanspolitik. Eller lyssna på USA:s president när han håller sitt stora tal omfattande en rad åtgärder för att stimulera den amerikanska ekonomin. Det här är inte något som är främmande för stora och öppna ekonomier, och Sverige skall självfallet vara en sådan. Vi skall se till att ekonomin fungerar väl. Men er politik är en återvändsgränd. Den leder till arbetslöshet. Risken finns för en allvarlig fördjupning. Det är därför dags för er att tänka om.

Herr talman! Finansministern kan revalvera sitt anseende, vilket Allan Larsson anser att hon devalverat, genom att lyssna till en del alternativ som jag här kommer att framföra. Häromdagen läste jag att medan Östeuropas kommunister socialiserat sina länder har Sverige socialiserat människorna. Så kan det nog bli. Om människor i 40 år får höra samma budskap, tror de på detsamma ända till dess att de hör något annat och märker att det andra stämmer bättre överens med vad de innerst inne tycker. Det är vad som har hänt i vår omvärld, i Östeuropa och i länderna på andra sidan av Östersjön. Jag tror att det börjar hända också här. Förändringens vind har blåst över Europa. Den blåser också över oss, även om vi fortfarande låtsas vara enbart iakttagare och helst från TV-fåtöljen vill tala om hur andra skall göra. Men nu är det fråga om verkligheten. I går kunde vi höra Lettlands premiärminister berätta om verkligheten. Kanske ytterligare några under hans tal kom att förstå att vi faktiskt lever i precis samma värld som Lettland, Estland, Litauten och Polen samt att våra svårigheter och möjligheter hänger samman med våra grannländers. Vi borde kanske ha en karta på väggen som vi ibland tittar på. I dag har vi alltså finansdebatt. Då skall blickarna klädsamt riktas inåt -- gärna mot själva naveln -- i det svenska systemet. Här skall någon tala om den enda vägen. Andra skall tala om den tredje vägen och alla möjliga vägar som leder till precis samma öken om vi inte förnyar oss, om vi i Sverige inte blir effektivare, om vi inte slutar skatta ihjäl oss -- jag sade inte skratta ihjäl oss -- och om vi inte stöder dem som skapar det välstånd som vi andra lever på. Jag tänker då på dem som bakar den kaka som alla skall äta av. Det är företagarna och de som arbetar, arbetarna inom näringslivet, som är de allra viktigaste. Jag tror att vi allihopa måste inse att allting betalas av Svensson -- dvs. alla bidrag, alla offentliga löner, riksdagsmännens löner och omkostnader, ja, det mesta som vi i den här kammaren käbblar om betalas av skattebetalarna. Vidare går allting runt i den stora rundgångens rike. Bidragen kommer inte uppifrån. De kommer från människorna själva och åker tillbaka igen. Detta måste man här få in i sitt huvud. Detta måste alltså göras klart för människorna. Om någon lurar staten lurar vederbörande de andra, som i gengäld får betala mer skatt för den här personen. Socialförsäkringssystemet är något av det största, dyraste och viktigaste som vi i Sverige har. Det är detta som är basen för vår välfärd, och det är det som alla ömmar för och talar om. Vi har onekligen byggt upp ett välfärdssystem. Men vi har också kunnat se hur det här systemet missbrukats, just därför att det inbjuder till missbruk. Här finns väldigt stora möjligheter till en förändring, och här finns väldigt mycket pengar att tala om -- skattebetalarnas pengar. Låt oss för ett ögonblick ta del av följande förslag. Tänk er att man i Sverige bara får full lön, 100 % lön alltså, när man arbetar, dvs. utför fullt arbete. Det var inte konstigt att säga något sådant för några år sedan. Och tänk er att man får 90 % lön om man är på väg från arbetslöshet till arbete genom aktiv rehabilitering, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning osv. samt att man hamnar på 80 % vid passiv sjukfrånvaro, arbetslöshet, arbetsskada, vård av sjukt barn etc. Låt oss alltså beakta det förslaget samtidigt som påpekandet görs att alla socialförsäkringssystem görs lika, så att ingen skulle tjäna på att sjukskriva ett barn i stället för sig själv. Det skulle inte ha någon betydelse om man kallades för sjuk eller för arbetsskadad. Ingen skulle tjäna på det. Ingen skulle heller förlora på det. Ett tak bör också sättas. Taket kan givetvis variera beroende på vad man anser sig ha råd med. Men om man satte det vid 7,5 basbelopp -- vilket som bekant förekommer i andra sammanhang -- så skulle man samtidigt se till att de som verkligen har glädje av det här systemet är de som bäst behöver det. Och vi har i detta förslag 67 % ersättning vid korttidssjukskrivning upp till 14 dagar dvs. inga karensdagar. Om man hade ett sådant system, utarbetat och föreslaget i detalj av personer som är väl insatta i detta mycket snåriga komplex, så skulle det kunna bli rättvist. Det skulle visa sig att det lönar sig att arbeta -- och vi skulle alla medge att det skall löna sig för dem som bygger vårt välstånd -- och det skulle inte löna sig att fuska. Jag tror att människor i dag är beredda på den typen av förändring. Det är en stor och viktig principiell förändring. Men jag tycker att det är sådana stora frågor man skall kunna tala om i denna kammare. Genom att höja och sänka nivåer, procenttal osv. kan man alltså anpassa det hela till vad Sverige har råd med. Deltagarna i den här debatten vet att vi måste göra något åt de otroligt dryga kostnader som socialförsäkringarna medför. Det har varit ett stort problem för föregående regering, och det är säkerligen ett lika stort problem i dag. Detta är jättefrågor som man måste attackera. Men då måste man också vara beredd att diskutera nya grepp. Arbetsskadeförsäkringen skenar i väg och kostar 30 miljarder, nästa år kanske 50 -- och det går vidare uppåt. Vi vet att garantilöner vid konkurser är en specialare som används med fördel av bedragare. Det är ett perfekt system att utnyttja, och det måste ändras -- vilket är på gång. Vi måste få ner skattetrycket. Vi kan inte finansiera allting med höjda skatter, som Socialdemokraterna så gärna vill, för då har vi inte en chans i Europa. Alltså måste vi göra någonting åt sådana här känsliga system som socialförsäkringarna. Låt mig sedan gå över till arbetsmarknaden i dag. Här har talats mycket om hur viktigt det är att bygga. Och jag kan hålla med dem som säger det -- men inte därför att man bara skall bygga vad som helst och tro att någonting blir bättre av det, utan därför att arbetslösheten i dag är störst och mest besvärande inom byggsektorn. Och byggsektorn är på väg rakt ner. Det finns ju faktiskt saker som vi kan göra, och det gäller i ett sådant här läge att se möjligheterna. När det gäller svårigheterna finns det många som kan hjälpa oss att tala om hur omöjligt allting är. Men om vi alltså ser till möjligheterna, så har ju här många gånger föreslagits att man verkligen skall sätta i gång och bygga ålderdomshem -- och skapa förutsättningar så att det byggandet kan komma i gång snabbt. Det är bra, hur man än vrider och vänder på det. Det är bra för de människor som kan få plats där, det är bra för samhällsekonomin, och det är över huvud taget bra, mänskligt, ekonomiskt och vad ni vill. Att verkligen få fart på byggandet av vägar, järnvägar och hela infrastrukturen -- det tycks alla vara överens om. Men det är mycket svårt att också få det att hända. Jag vet inte om regeringen har några problem just när det skall hända saker. Jag skall inte vara stygg i fråga om båten med olja till Estland; det blev ett tåg som kom från Moskva efter fyra veckor. Men det gäller alltså att få saker att hända. ROT-sektorn, dvs. reparation, ombyggnad, tilläggsisolering osv., är ju någonting som man bör dra i gång, eftersom det ändå måste göras. Kapitalförstöring vill ju ingen människa ha, men det blir det om man inte underhåller det man har. Därför kan man och bör man sätta fart på den sidan. Men jag tycker också att vi åter skall vidga blicken litet och inte bara säga att här är vår marknad, så ser vår arbetsmarknad ut, vårt land heter Sverige -- och något annat finns inte. Det är en konstig syn vi har, eftersom vi lever med exportindustrier osv. som verkligen genererar vårt välstånd. Se då vad det finns för marknad för oss, vilka möjligheter det finns ute i Östeuropa! Där behöver de bygga hur mycket som helst. De behöver skickliga byggarbetare, de behöver arbetsledare, ingenjörer, maskiner, allt möjligt. Då säger en del: ''Ja, men vi är för dyra.'' För det första: Om vi är produktiva så är vi inte för dyra. För det andra: Man kan där sätta in pengar och se till att vi inte blir för dyra. De pengarna kan man ta av det mycket egendomligt använda uhjälpsanslaget. Där finns alltså en möjlighet att få i gång byggande och vara med om att göra någonting. Vi måste lyfta blicken över vassruggen och titta ut från ankdammen på det som händer runt omkring oss. Vi skall inte bara se att det är en ganska obehaglig verklighet där, utan också se att det är en verklighet som ger oss möjligheter, och där vi kan spela en alldeles självklar roll -- och en roll som jag tror att alla människor skulle tycka om att vara med om att spela. Mycket ofta är det vi själva som konstruerar de begränsningar och svårigheter vi anser oss ha. Ungdomsarbetslösheten är en annan viktig fråga. Visst går det att göra någonting åt den. Ungdomar vill inte ha jobb av den typ man ofta tycks tala om här, nämligen någon sorts garanterade arbeten som skall vara i 20 år. Om man säger till en 18-åring att han skall få ett jobb för de närmaste 20 åren, blir han ju vettskrämd. Ungdomarna vill ha jobb just nu. Det är billigare, vettigare, klokare, normalare, och vad ni vill, att införa särskilda ungdomslöner. Det krävs egentligen bara ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Och det gäller då att se till att detta verkligen sker. Vi kan inte då sitta och gäspa. Ni är inflytesrika, en del av er -- Allan Larsson t.ex. Han vill ju visa var skåpet skall stå. Jag tycker att Allan Larsson då skall visa LO och andra var skåpet skall stå när det gäller ungdomslöner, så att de inte visar sitt särintresse -- vilket skulle vara att visa bristande intresse för hur det går för Sverige och Sveriges ungdomar genom att på något sätt förbjuda sådana här saker. Är det kris, så är det viktigaste man kan göra -- det säger ju alla andra också -- att göra någonting åt ungdomsarbetslösheten. En annan möjlighet, som är lika aktuell hela tiden, har vi nämnt förut, och jag vill nämna den igen därför att den har att göra med vår situation i dag. Det gäller hur man använder löntagarfondspengarna. Det var ett otroligt oväsen om att det nu skulle vara slut på de här fonderna. Sedan började man i stället käfta om hur man skall använda pengarna. Men det är viktigt. Vi har då ett förslag som vi gärna kan avstå; vi kan säga att det kommer från centern, om det gör det lättare för regeringen. Förslaget innebär att en del av löntagarfonderna skall användas till en investeringsbank. Jag vill upprepa vad det handlar om. Man tar 15 miljarder kronor av de börsnoterade aktier som ligger i de här fonderna, sätter dem som tillgångsmassa i en bank, och lånar in -- som det heter på banken -- 45 miljarder kronor. Då har man 60 miljarder, och då har man också en kapitaltäckningsgrad på 25 %. De vanliga affärsbankerna har 8 %, och klarar knappt av det. Vi skulle få den enda bank i Sverige som var ''triple A rated'', som det heter på bankspråk -- som hade tre stora A:n för att den är så stark, för att den har så högt eget kapital. Den skulle kunna göra allt det som vi i dag kräver av banksystem -- och som vi inte klarar av. Den skulle kunna ge krediter till nya projekt, den skulle kunna satsa på småföretagare, den skulle se till att småföretag dels kan komma i gång, dels utvecklas. Den skulle över huvud taget kunna ge litet hoppfull håg och fantasi åt hela näringslivet -- som i dag möts av de vanliga bankerna med ''sorry, gubbe, du får ingen kredit här, hur duktig än är''. Det här är alltså en sak som man kunde göra. Och man kan få ägarspridning, vilket givetvis är djupt tragiskt för socialdemokrater och vänsterpartister -- men jag tycker att det är alla tiders. Det kan man få genom att de som en gång bidrog med pengarna också skall få en del av aktiekapitalet. Sedan skall hela svenska folket till ett subventionerat pris köpa aktier. Och snacka om ägarspridning i så fall! Detta är en enorm chans som vi har. I dag har vi en kreditkris. Den är allvarlig för människor utanför detta hus. Vi har stigande arbetslöshet, vi har problem på byggmarknaden, vi har problem med småföretag. Ett förslag som faktiskt skulle hjälpa oss alla i det läget -- det måste man ta på allvar och se på mycket noga. Småföretagarna tillhör dem som i dag misshandlas, vågar jag påstå. Jag såg ett fall: Bara för att en person var småföretagare var han inte berättigad till socialbidrag. Vi är inte till för att ta hand om småföretagare, meddelade socialhjälpen. Det skall vara alldeles extra starka skäl för det. Tänk om man hade den hetsen mot någon annan folkgrupp och sade: Det här gäller inte för er. Detta är människor som är sagolikt viktiga. Sänk deras arbetsgivaravgifter eller gör någonting annat vettigt! Fastighetsskatten har nämnts här av Lars Tobisson som tog upp den frågan. Vi kan nu konstatera att det är någonting lurt med fastighetsskatten. Genom skattens utformning och omfattning har de facto värdet på kommersiella byggnader och flerfamiljshus sänkts med lågt räknat 80 miljarder kronor, dvs. 10 % av marknadsvärdet. Det är det som givit dominoeffekten där fastighetsbolag och banker har fallit. Vem får till slut torka upp efter det? Det är inte finansministern som får göra det, utan det får alla skattebetalare göra. Skall ni utreda någonting, fru finansminister, skall ni snabbutreda hur fastighetsskatten kan tas bort, reduceras eller om man kan göra någonting annat. Den är skadlig. Jag tycker att det skulle vara lätt för en borgerlig regering att förstå att det finns någonting som heter skadliga skatter.

Herr talman! Jag vill börja med en kommentar till Ian Wachtmeister. Det är intressant att höra honom flytta miljarder i statsbudgeten fram och tillbaka med samma glädje som när det gällde ölbackar i valrörelsen. Problemet är att det är litet mer allvarligt nu. Det skulle inte skada om det blev litet bättre ordning på dessa miljarder fram och tillbaka så att det i någon mening hänger ihop. Herr talman! Jag begärde egentligen ordet då jag trodde att jag hade ytterligare ett inlägg i replikskiftet med Allan Larsson. Jag blev litet upprörd när Allan Larsson i slutet av sitt anförande föreföll tro att Sverige är precis likadant som USA. Jag förstod då varför han så ofta hänvisar till USA. Han menade att vi skulle titta på USA när man där stimulerar privat konsumtion och liknande saker. Det skulle vi ta efter i Sverige. Jag förstår nu också varför han med förkärlek citerar amerikanska ekonomer vilka utgår från amerikanska förhållanden när de säger hur man skall göra och hur man inte skall göra. Nu finns det en avgörande skillnad mellan Sverige och USA. Det finns i och för sig många skillnader, men i rent ekonomiska termer har USA jämfört med Sverige en mycket stor ekonomi. Man är praktiskt taget inte alls beroende av utrikeshandel på det sätt som vi är i Sverige. Sverige har en liten ''pluttekonomi'' i jämförelse med USA, och vi är oerhört mycket mer utlandsberoende. Det skall vi vara glada för. Det välstånd vi har i Sverige är baserat på att vi deltar i internationellt samarbete. Tänk om bilar skulle produceras i Sverige till sådana kostnader som skulle bli följden av att man bara producerade bilar för att sälja i Sverige. Det skulle kosta en miljon eller mer att köpa minsta lilla åkdon. Vi skulle aldrig kunna dricka kaffe eller äta bananer. Vår vardagsstandard är beroende av att vi har denna möjlighet. Detta innebär både fördelar och begränsningar. Jag förstår nu att Allan Larsson inte riktigt har förstått att skillnaden mellan en liten öppen ekonomi som i Sverige och en stor helt annorlunda ekonomi som i USA är just en mer begränsad handlingsfrihet i fråga om finanspolitiskt manöverutrymme. Även om det förefaller konstigt efter hans omläggning av den ekonomiska politiken, kanske Allan Larsson inbillar sig själv att vi kan göra precis vad som helst som skulle vara önskvärt om vi befann oss i en helt annan situation. Men så är det inte.

Detta ligger i ett beslut om ansökan om EG-medlemskap. Men det rör också den mycket större frågan om Sverige skall fortsätta att aktivt verka för internationellt samarbete, frihandel, låga tullar och alla de ting som vi traditionellt har verkat för. Det är viktigt att få fastslaget att de positiva effekterna av en sådan utveckling är mycket stora. Det är i själva verket den helt avgörande förutsättningen för att vi i Sverige har en hög levnadsstandard. Nu måste vi gå vidare på den vägen, och vi måste ta hänsyn till detta när vi utformar den ekonomiska politiken. Det är där det motsägelsefulla kommer in. Allan Larsson har avlåtit ett antal olika dokument om ekonomin till riksdagstrycket i detta betänkande vilka landar i en mycket motsägelsefull slutsats. Det är därför viktigt och bra att få på pränt att socialdemokraterna ändå står fast vid Sveriges aktiva deltagande i det internationella samarbetet och de därmed följande förutsättningarna för den ekonomiska politikens utformning.

Herr talman! Jag kan trösta Allan Larsson med att Anne Wibble och Bengt Westerberg bägge är med i Folkpartiet. Det har vi märkt nu. De försöker nämligen alltid att värja sig mot att vi i Ny demokrati säger någonting. De tycker också att det är väldigt bra att göra det genom att tala om ölbackar. Eftersom fru Wibble är intresserad av ölbackar kan jag tala om att de var djupt allvarligt menade, vilket andra människor i Sverige förstod. Jag erkänner att det är ett mycket ovanligt grepp i svensk politik att tala så att folk förstår, men vi tog i alla fall chansen. För finansministerns fortsatta beräkningar och studier av ölbackar kan jag berätta att varje ölback representerar 250 000 människor.

Jag vill i stället höra vad er uppfattning är om förslaget om investeringsbanken, den utvecklingbank som skulle kunna rädda oss vid kreditkris och annat. Detta anses av expertis, som även fru Wibble känner till, som ett mycket intressant förslag. Men det bevärdigar ni inte ens med en kommentar. Nu ber jag att få den kommentaren. Om det finns möjlighet -- men det är väl att föra det hela för långt -- skulle jag också be att få en kommentar till de förslag som hade att göra med arbetslösheten, byggverksamheten, chanserna utomlands och annat.
Herr talman! Det gläder mig att Anne Wibble vill fortsätta debatten. Det ger mig också chansen att ta upp något som Anne Wibble tidigare nedlåtande sade om att vi socialdemokrater var representerade av två talare i denna debatt. Jag fick nästan en känsla av att Anne Wibble ville sätta en munkavle på mig för att jag hade kritiserat henne. Men hur är det på den borgerliga sidan? Hur många har ni varit? Har Anne Wibble varit ensam? Nej, ni har varit sju talare, och Folkpartiet, detta lilla parti, har inte nöjt sig med att låta finansministern tala, utan har varit representerat av ytterligare en talare. Ni har haft sammanlagt 100 minuter till era anföranden. Vi socialdemokrater har fått 30. Nu har det ryktats här i riksdagen att Ny Demokrati håller på att föröka sig genom delning. Skall ni ha ytterligare en talare som skall företräda er politik? Skall Anne Wibble ha John Bouvin som stödtrupp i fortsättningen i finansdebatterna? Det verkar som om ni skulle behöva vara väldigt många för att kunna försvara den politik som ni har och den återvändsgränd som ni nu är inne i. Låt mig svara på frågan om stimulanser. Jag log när jag hörde Anne Wibbles föreläsning. Här har vi under förra året dels lagt om politiken för att få ner inflationen och varit mycket framgångsrika, vilket Anne Wibble har medgett, dels satt i gång stimulanser på tre viktiga områden, nämligen investeringarna i näringslivet, de offentliga investeringarna och utbildningen. Vi fattade en serie beslut förra året för att dra upp aktiviteten. Nu säger Anne Wibble att sådant är farligt därför att då får man valutakriser och räntechocker. Men det som hände förra året var att vi sänkte räntenivån kraftigt, vi minskade räntedifferensen till Europa och vi fick ett kraftigt valutainflöde. Det åstadkom vi samtidigt som vi satte i gång den här typen av stimulanser. De är viktiga för att man inte skall driva i väg, på det sätt som ni gör, mot en arbetslöshet på 5--6 %. Man kan visst föra en politik som bekämpar både inflationen och arbetslösheten. Det tragiska är att regeringen inte har insett det och inte vill driva en sådan politik.